Herr talman! Visst behöver vi, herr försvarsminister, en ny grundplattform — det är ju alldeles klart. Vi måste ha någonting för jaktförsvar och spaning i slutet av det här århundradet. Problemet är ju bara att genom det beslut som regeringen nu har tvingat på oss beträffande SK 38/A 38 så har man ryckt undan förutsättningarna för att tillverka denna grundplattform i Sverige. Nu återstår bara två alternativ. Det ena är att vi köper grundplattformen från utlandet, och det kan vi naturligtvis göra med alla de förluster det kommer att innebära. Det andra alternativet är att vi — och den möjligheten har försvarsministern antytt i annat sammanhang — licenstillverkar en sådan plattform här hemma i Sverige. Utredningar har visat att det är det absolut dyraste alternativet av alla tänkbara. Är det inte lika gott, herr försvarsminister, att erkänna att det billigaste, bästa och säkraste alternativet hade varit att bibehålla handlingsfriheten genom att beställa SK 38/A 38 och därigenom dessutom ge det svenska försvaret ett utomordentligt bra övergångsplan till dess vi får den nya enhetsplattformen.
Herr talman! I en diskussion med en framskjuten engelsman fick jag höra följande argument —-jag framför det här, eftersom Per Unckel nyss medgav att vi måste ha en ny grundplattform: England har gjort bedömningen att man inte ensam kan ta fram en ny grundplattform, utan man har gått in i ett projekt som heter Tornado tillsammans med Västtyskland och Italien för att fördela kostnaderna. Anser Per Unckel att en ny grundplattform kan tas fram av Sverige ensamt, när länder av typen England anser att man bör dela kostnaderna för en sådan plattform på tre länder?
Herr talman! Jag erkänner villigt, herr försvarsminister, att jag inte kan göra en sådan bedömning på stående fot. Men jag kan åtminstone säga en sak, och det är att om vi skulle vilja gå in i ett samarbete ifall vi skulle komma till slutsatsen att vi inte orkar med ett eget projekt, så måste vi ha någonting att erbjuda i det samarbetet. Det går inte bara att komma till något annat land och säga: Vi har inte någon kunskap och vi har inga pengar, men vi skulle gärna vilja delta i ert projekt. Försvarsministern vet lika bra som jag att vi under de förutsättningarna inte kommer att få delta i något samarbetsprojekt. Om vi inte har någonting att erbjuda av kunskaper och erfarenheter som andra efterfrågar, återstår ingenting annat än att köpa flygplanet utifrån. Det går inte att komma förbi att vad försvarsministern och regeringen nu har lyckats åstadkomma är att ni tagit bort handlingsfriheten. Vi tvingas nu att antingen licenstillverka eller att utifrån köpa det nya flygplan som alla är överens om att vi behöver mot slutet av 1990-talet. Om det är någonting som också försvarsministern borde ha upptäckt så är det att erfarenheterna i andra länder, där man gett sig på den typen av direktköp från utlandet, inte är genomgående goda. Fråga kollegorna i Danmark och Norge om försvarsministern tvivlar!
Herr talman! Per Unckel har själv erkänt att handlingsfriheten är en chimär när det gäller utvecklandet av en ny grundplattform, som skall kunna användas för både jakt, spaning och attack. Det är i varje fall den frågan som på sikt är den centrala, om vi skall kunna skapa förutsättningar för ett balanserat försvar i det här landet. Jag erkänner att man kanske kunde ha utvecklat B 38 till ett plan som var användbart för attack. Men kostnaderna på sikt är svåra att bedöma. En liten serie med stor utvecklingskostnad ger en hög styckekostnad, och det är tveksamt om det hade varit riktigt att utnyttja försvarspengarna för att bygga det planet med de kostnadsförutsättningar som finns. Slutligen vill jag säga till Per Unckel att det inte alls är säkert att vi inte kan bidra till utvecklandet av ett nytt flygplan. Vi kan bidra med kunskaper om målsökningsteknik, infraröd teknik och elektronik. Vi kan vidare bidra med vapenkunskap. Vi kan förändra planen så att de passar svenska landningsbanor. Vi kan också i viss omfattning ändra de aerodynamiska egenskaperna. Vi har alltså fortfarande mycket att ge i ett samarbete med utlandet för att utveckla ett plan som passar oss.
Herr talman! Försvarsministerns resonemang skulle hålla om det inte vore så att de tekniker som skall göra jobbet kommer att ha lämnat Saab-Scania långt innan det här projektet blir aktuellt. Det är det som är problemet. De människor som skulle ha arbetat med SK 38/A 38 skulle ha varit garantin för bibehållen handlingsfrihet. Men den handlingsfriheten tar Lars De Geer tillsammans med den övriga folkpartiregeringen bort. Problemet är inte så enkelt att vi bara kan säga att vi har någonting att erbjuda. Det har vi nu, men det är inte nu samarbetet skall börja. Försvarsministern säger att det är en chimär att vi har handlingsfrihet. Nej, det är inte en chimär att ha den handlingsfriheten att vi kan välja om vi vill satsa pengarna på ett eget nytt flygplan eller om vi vill gå in i ett samarbete. Nu kommer vi varken att kunna gå in i ett samarbete eller satsa på ett eget flygplan. Försvarsministern måste väl ändå hålla med om att handlingsfriheten är större om vi bygger SK 38/A 38 här än annorstädes. För en liten stund sedan var vi väl överens om att det inte fanns några tveksamma kostnader för SK 38/A 38. Kostnaderna definierade vi ganska noggrant till 600 milj.kr., som vi också borde vara överens om hade gått att spara.
Herr talman! Tveksamma kostnader vid utveckling av nya flygplan tycker jag alltid man kan tala om med hänsyn till våra erfarenheter av Viggen. Den handlingsfrihet Per Unckel efterlyser räcker till A 38 och därefter icke längre. Jag vill vidare påpeka att även A 38 skulle ha innehållit ca 30 96 utländska delar varför det ingalunda var ett helt svenskt plan med helt bibehållen svensk handlingsfrihet.
Herr talman! Nej, försvarsministern, handlingsfriheten sträcker sig bortom A 38, och det är hela poängen i den här debatten. Vi vill ha kvar handlingsfriheten bl.a. när ett nytt jaktflygplan skall till. A 38 är nödvändigt för att handlingsfriheten skall finnas. När det gäller kostnaderna är det inte riktigt, försvarsministern, att hänvisa till Viggenerfarenheterna. Viggen var ett enhetsflygplan och därmed var riskerna för förändringar i det projektet under projektets gång mycket större. Ser man på redovisningen av varifrån kostnadsfördyringarna på Viggenprojektet härrörde sig finner man ständiga förändringar med hänsyn till att projektet löpte under så lång tid. Det här är ett begränsat projekt. I den summa som fanns avsatt före regeringens olycksaliga beslut var 2 miljarder kronor anslagna som reserv för oförutsedda utgifter. Jag är övertygad om att projektet hade kunnat hållas inom de ramar som den planeringen angav. Herr talman! Jag kan bara slutgiltigt konstatera att Per Unckel och jag är Tisdagen den oense om huruvida möjligheter hade funnits för att utveckla en ny svensk 20 mars 1979 grundplattform efter A 38. Jag tror det inte, han tror det tydligen.
Herr talman! Jag tror ingenting, herr försvarsminister, men jag vill ha kvar möjligheten att undersöka saken vid den tidpunkt då beslutet skall fattas. Lars De Geer undanröjer den möjligheten.

Herr talman! Olle Aulin har —- med anledning av en tidningsintervju — frågat om jag anser att den svenska officerskåren inte är representativ för det svenska folket och att den till typ och värderingar avviker från svenskt mönster i allmänhet. Självklart hyser jag inte någon sådan uppfattning. Vad jag gav uttryck för i den åsyftade intervjun var att officerarna liksom varje annan yrkesgrupp har vissa gemensamma kännetecken som utmärker dem som grupp. Dessa kännetecken gör dem förvisso inte vare sig odemokratiska eller åtskilda från ”vanligt folk” — tillsammans bildar de ju folket.
Militären behöver typer som passar för kriget. Kriget är hårt, och det militära ger en viss människotyp. De människorna är lika världen över.
Att officerare i vissa situationer måste ge order och kräva att dessa blir ögonblickligen åtlydda betyder inte att de inte skulle kunna vara väl så demokratiska som andra till sinnelaget. Personligen är jag övertygad om den svenska officerskårens lojalitet och demokratiska sinnelag. I tidningsintervjun underströk jag f. ö. kraftigt just de försvarsanställdas lojalitet. Jag anser att vår officerskår på ett utmärkt sätt utför en svår arbetsuppgift av stor betydelse för vårt samhälles fortbestånd i demokratiska former.
De är utbildade för och anpassade till kriget.” Anser statsrådet att den svenska officerskåren inte är representativ för det svenska folket och att den till typ och värderingar avviker från svenskt mönster i allmänhet?

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Det gav en helt annan och positiv syn på personalen inom försvaret än vad man kunde få intryck av att försvarsministern hade i intervjun i Aftonbladet den 19 februari. Av intervjusvar där — i varje fall såsom de har refererats i tidningen — får man uppfattningen att försvarsministern inte tar avstånd från intervjuarens karakterisering av försvarets personal såsom dominerad av reaktionära majorer. Det har upprört många inom officerskåren. Som verksam inom försvaret sedan 1941 reagerade jag själv mycket negativt på den här intervjun. Nu kanske överstelöjtnanter anses mindre reaktionära än majorer — vad vet jag? Försvarsministern bör vara medveten om att 90 96 av befälet i krigsförbanden är värnpliktigt befäl eller reservbefäl, som är rekryterade från samhällets hela bredd. Det hade väl varit bra att tala om för intervjuaren. Försvarsministern är ju också medveten om att vi har ca 16 000 aktiva officerare av olika grader i försvarsmakten. De kan inte kategoriseras som reaktionära majorer. Det kan inte heller bara vara de 4 300 regementsofficerarna som skall bära det namnet. Försvarsministern bör också vara medveten om att utbildningen vid våra officersskolor beaktar alla krav för arbetet som utbildare och förbandsledare som vårt demokratiska samhälle ställer. Därom vittnar inte minst boken Ledarskap, som ligger till grund för utbildningen av befäl inom försvarsmakten. Jag menar alltså att den bild som intervjun gav av försvarsmakten och dess företrädare förstärkte den vrångbild av officerskåren som förmedlas av amerikanska filmserier, senast TV-serien Man mot man, och som naturligtvis också Aftonbladet genom sin intervjuteknik, sin frågeställning och sitt ordval bidrar till att förstärka. Det är viktigt att försvarsministern som en av försvarets främste företrädare tar varje tillfälle i akt att klart och entydigt förmedla den rätta bilden av försvaret och dess personal. Herr talman! I ett avseende är naturligtvis inte den svenska officerskåren helt representativ för svenska folket — det finns inga kvinnor där. Därför skulle jag vilja komplettera min fråga till försvarsministern med följande fråga: Bedömer försvarsministern det som positivt för försvaret att kvinnor i fortsättningen kan rekryteras till officerskåren?

Herr talman! I tidningsartikeln återgavs inte frågor och svar i deras helhet. Den aktuella frågan löd på följande sätt: Befäl i det militära består av typer som fattar beslut utan samråd och därefter utdelar order som ej får kritiseras. Vore det inte bättre med ett försvar som var mer representativt och som bestod av vanligt folk i stället för reaktionära majorer? Jag ansåg då frågan avspegla en total brist på förståelse för militära lydnadsoch disciplinkrav. I strid måste order bli omedelbart utförda, oavsett vilka demokratiska arbetsmetoder som tillämpas i samhället i övrigt. Att ge och Ivda order måste givetvis övas i det militära också i fredstid. Mitt svar blev därför att försvaret behöver folk som kan klara krigets krav. De kraven är lika världen över, och det är därför inte förvånande om yrkesmilitärer som grupp ' kommer att få vissa likheter med varandra oavsett nationalitet. I detta ligger ingen bedömning av den svenska officerskårens demokratiska sinnelag, som jag uppfattar som lika gott som andra gruppers. Jag lämnade ingen kommentar till orden ”reaktionära majorer”, som jag uppfattade som en invektivbetonad eftersläng till själva frågan. Med anledning av Olle Aulins fråga vill jag emellertid understryka att jag inte alls uppfattar de svenska officerarna som reaktionära. Tvärtom visar de stor beredvillighet att anamma nya demokratiska arbetsmetoder på områden där sådana är möjliga att införa.
Herr talman! Jag tackar också för detta kompletterande svar. Jag inser att försvarsministern har den här uppfattningen. Vad jag framhöll var att det är nödvändigt att ta varje tillfälle i akt att bemöta den vrångbild som ges just genom intervjuarens ordval i Aftonbladet. Jag fick inte svar på min fråga om representativiteten när det gäller kvinnor i försvaret. Det kanske jag kan få i nästa replik.
Herr talman! Jag är mycket belåten med att vi nu släpper in kvinnor på befälstjänster i första hand i flygvapnet, och jag avvaktar med intresse den utredning som pågår angående möjligheter att få befattningskarriärer öppnade även i marinen och armén. Olle Aulins fråga bygger på ett svar som jag gav i en tidningsintervju med nästan enbart ledande frågor. Den publicerades inte förrän tre månader efter intervjun, vilket gjorde att jag inte granskade den med den omsorg som jag borde ha gjort när den hastigt upplästes för mig i telefon. Jag hade delvis glömt bort själva intervjun. Jag erkänner att det var en brist. Jag skall i framtiden se till att granska sådana artiklar noggrannare.
Herr talman! Tack för beskedet! Också när det gäller kvinnor i försvaret är intervjusvaret som det redovisas litet märkligt: ”Kvinnor i stridande förband —-jag kan inte tänka mig det. Tjejer är för fina för det”, säger man i Aftonbladet att försvarsministern har sagt. Jag tror inte på detta. Men om det nu är så att intervjusvaret redovisats på ett felaktigt sätt, då bör man dementera det så att vi får den rätta bilden. Det var ju en kvinna som stod för intervjun, och hennes frågor var provocerande — och okunniga också, förmodligen. Förhoppningsvis kommer en rekrytering av kvinnor till försvaret att öka kunskaperna om hur försvaret verkligen ser ut och hur dess personalkår verkar och fungerar. I kustartilleriet är man duktig på det här. Man har en rekryteringskampanj där man försöker komma till rätta med alla vanföreställningar om officerskåren. Om du har den här killen som ideal, då skall du inte söka jobb hos oss, säger man på en affisch med John Wayne. Nej, officerskåren består verkligen inte av stenhårda, reaktionära gaphalsar, som John Wayne brukar personifiera. Tvärtom — det är vanligt folk med samhällsanda och demokratiska värderingar. Det är värdefullt att den här frågestunden bidragit till att upplysa om det.
Herr talman! Jag vill bara lämna den kompletterande upplysningen att mitt svar var att alla kvinnor som är aktiva inom försvarsmakten måste vara beredda att försvara den plats där de själva befinner sig, eftersom det är mycket svårt att definiera vad som är stridande och icke stridande förband. Här föreligger alltså en misstolkning av intervjuaren. Jag sade alltså att kvinnor måste vara beredda att försvara den plats de befinner sig på, och det innebär att de kan bli inbegripna i strider i alla möjliga olika situationer.

Herr talman! Per Bergman har frågat om jag avser att föreslå ändringar i civilförsvarslagen för att undanröja vissa påtalade olägenheter av att nya regler för finansiering av skyddsrum tillämpas efter den 30 juni 1979. De nya reglerna för finansiering av skyddsrum innebär i korthet att staten betalar ersättning till dem som anordnar skyddsrum i nya anläggningar och byggnader som har påbörjats efter den 30 juni 1979. För anläggningar och byggnader som har påbörjats före denna dag gäller att fastighetsägarna själva får bekosta skyddsrummen med undantag av skyddsrum i flerfamiljshus som uppförs med stöd av statliga bostadslån. I sistnämnda fall står staten för kostnaderna. Jag vill framhålla att inemot hälften av alla skyddsrum byggs i sådana flerfamiljshus och således redan nu bekostas av statsmedel. Med hänsyn till detta och till att så kort tid återstår tills de nya reglerna helt börjar tillämpas anser jag inte att frågan kan ha den betydelse för sysselsättningen under vintern 1980 att några särskilda åtgärder behöver vidtas.

Herr talman! Frågan är ställd av Per Bergman. I dennes frånvaro har jag ombetts att föra fram synpunkter på det problem som aktualiserats. Jag vill dock först tacka försvarsministern för svaret. Det är riktigt att riksdagsbeslutet innebär att kostnaderna för skyddsrummen efter den 1 juli 1979 kommer att finansieras med statliga medel. Från detta datum upphör skyldigheten att till staten betala skyddsrumsavgift. Så långt är allt gott och väl. Men nu ger problemen sig till känna. Om byggnadsföretaget påbörjas före den 1 juli i år gäller nuvarande oförmånliga regler. Detta kan innebära — med tanke på de snabbt stigande byggkostnaderna är risken för det påtaglig — att vissa byggnadsföretag senareläggs till efter halvårsskiftet. Så allvarlig är kostnadsutvecklingen inom bostadsproduktionen att varje chans att åstadkomma lägre produktionskostnader måste tas till vara. Ju mer vi närmar oss kommande halvårsskifte, desto större orsak har vi att känna oro beträffande startandet av nya byggföretag. Det är en kostnadsfråga om ett byggnadsföretag fördröjs beroende på en gynnsammare finansiering efter ett visst datum. I sin tur kan det också medföra sysselsättningssvårigheter för byggnadsarbetarna under vintern 1980. Det är dessa förutsedda svårigheter som Per Bergman ville undanröja med frågan till försvarsministern. Av det nyss lämnade svaret kan vi utläsa att en kort tid återstår till den 1 juli - det visste vi förut —, att frågan inte kan ha sådan betydelse för sysselsättningen att särskilda åtgärder är behövliga och att försvarsministern väljer passivitet i stället för att, om än så litet, visa prov på handlingskraft. Det återstår nu, herr talman, att på riksdagsnivå fundera över vilka möjligheter det finns att ta ett initiativ i frågans riktning. Arbetsformerna ger utrymme för sådana initiativ. Åtgärden skall då sikta till att flytta fram ikraftträdandet av de nya, förmånligare reglerna så att de kan fungera omedelbart efter ett beslut i riksdagen. För bostadsbyggandets och bostadsbyggarnas skull och med hänsyn till jakten på kostnader på bostadsmarknaden hoppas jag att de övriga partierna ställer upp. Därför kommer vi socialdemokrater att pröva förutsättningarna för ett riksdagsinitiativ i denna fråga.

Herr talman! Jag vill upplysa Oskar Lindkvist om någonting som han sannolikt känner till: inte ens i fråga om hus som påbörjas nu är man lottlös. När det gäller småhus och barndaghem föreligger för dagen ingen skyldighet alls att bygga skyddsrum, så där kan man helt bortse från skyldigheten att bygga skyddsrum före den 1 juli. I ett antal andra sammanhang ersätter staten redan nu kostnaderna efter vissa normer. För t.ex. skyddsrum vid skolor ersätter staten två tredjedelar av kostnaderna, och för trafikantskyddsrum vid hamnar, flygplatser, järnvägsstationer och tunnelbanor ersätts också två tredjedelar. Det finns alltså ett ganska stort antal ändamål där staten i dag lämnar bidrag, låt vara i vissa fall bara två tredjedelar. Kvar som mål för Oskar Lindkvists kritik står egentligen bara industrianläggningar som sysselsätter mer än 25 personer och kontorsbyggnader som är över två våningar höga. Där föreligger nu skyldighet att ordna skyddsrum, men inga bidrag ges av staten. Jag betvivlar att just några anläggningar av den typen har varit aktuella för påbörjande nu och blivit uppskjutna. Vi har med anledning av herr Bergmans fråga hört efter på ett antal länsbostadsnämnder, och i ett enda fall — i Göteborg — sade man att det var någon som hade frågat efter detta. I samtliga övriga fall sade man att ingen hade resonerat om problemet. Man ansåg alltså inte att det var något problem.
Herr talman! Det är klart att detta är ett problem; annars hade ju inte frågan ställts av en av de mest initierade på den svenska bostadsmarknaden. Nu skall inte försvarsministern försöka att plocka det väsentliga i frågan ur debatten genom att hänvisa till hur mycket statsstöd som utgår när man bygger skyddsrum för olika delar av den svenska marknaden. Det var inte det frågan gällde. Den gällde att efter den 1 juli 1979 tar staten över samtliga kostnader, och det är skillnad på om staten ersätter två tredjedelar eller om den tar hela kostnaden. Avsikten med frågan är att få kontinuitet i framför allt bostadsbyggandet, och bakgrunden är den oro som har kommit till uttryck också från byggnadsarbetare, som är väldigt intresserade av att ha kontinuitet i sin sysselsättning. Vi har ju länge i riksdagsarbetet från praktiskt taget alla partiers sida försökt få till stånd en byggproduktion som inte störs av onödigt svåra bestämmelser, och jag tycker att det skulle ha legat i försvarsministerns intresse att hjälpa till att undanröja denna oformlighet i lagstiftningen.
Herr talman! I alla bostadshus som byggs med statliga lån ersätter ju staten redan i dag kostnaderna för skyddsrum, och detta gäller en ganska stor del av bostadsbyggandet. Vidare vill jag påminna Oskar Lindkvist om att propositionen lades fram för tio månader sedan, och statens vilja att från den 1 juli i år ersätta kostnaderna för alla skyddsrum måste rimligtvis ha varit känd rätt så länge. Jag tror därför att det vore omotiverat att nu, i slutet av en tidsperiod som i alla fall är tio månader lång, göra en ändring.
Herr talman! Jag hade väntat att försvarsministern skulle komma med den invändningen, att detta ju har varit känt så länge att man borde ha observerat det tidigare och gjort ett påpekande för försvarsministern, som då möjligen skulle ha haft ett större intresse av att gripa in och ändra på bestämmelsen. Det är helt riktigt. Men det är ju först på senare tid vi har observerat att risken för att det kan uppstå störningar i produktionen, i arbetet på byggmarknaden, förefinns. Därför har frågeställaren haft till syfte att undanröja detta genom att ge försvarsministern en chans att flytta fram datum för ikraftträdandet av de nya bestämmelserna. Svårare är ju inte det här ärendet än att försvarsministern mycket lätt kunde ha föreslagit en sådan åtgärd. Det kostar inte en enda krona att göra detta. Det är det som är det viktiga i den här frågan. Och det skapar en bättre garanti för kontinuitet i arbetet på bostadsmarknaden.
Herr talman! Om Oskar Lindkvist talade om ett problem som uppfattades som akut av många berörda skulle jag ha större anledning att följa hans uppmaning. Men vid vår rundringning till ett stort antal länsbostadsnämnder var det bara en enda som över huvud taget visste om problemet. De andra visste alltså inte om det, och jag har därför svårt att dela herr Lindkvists uppfattning att det här skulle vara ett mycket akut problem som allvarligt hindrar igångsättningen av byggande under de kvarvarande tre månaderna av budgetåret.
Herr talman! Jag kan förstå om försvarsministern visar ett mycket stort personligt engagemang i frågor som gäller flygplan och andra stora kostnader för det svenska samhället. Men jag kunde inte tänka mig att försvarsministern skulle visa ett lika stort personligt engagemang när det gäller en framställd fråga som är så rimlig som denna. Det rör sig ju om att flytta ikraftträdandet av en bestämmelse från den 1 juli till ett något tidigare datum för att undvika störningar på den svenska byggmarknaden. Eftersom det inte heller kostar någonting utan är en åtgärd för att åstadkomma kontinuitet hade jag kunnat tänka mig att försvarsministern skulle ha haft en mera positiv inställning. Jag beklagar att han gör detta motengagemang, för vi skulle ha behövt större förståelse från försvarsministerns och därmed från regeringens sida.
I regeringsförklaringen den 18 oktober 1978 anmälde statsministern regeringens avsikt att ”bedriva en energipolitik som kan få bred uppslutning i riksdagen och bland svenska folket”. En rad undersökningar under lång tid visar att opinionen är starkt splittrad.
Herr talman! Mitt engagemang är inte så stort, för jag betraktar inte frågan som särskilt pressande efter den rundfråga vi gjort på länsbostadsnämnderna. Hade vi vid vår undersökning fått ett intryck av att det varit ett stort antal byggen som skulle ha kommit i gång tidigare, om inte den här skyddsrumslagen funnits, så hade jag haft ett annat engagemang — det kan jag försäkra herr Lindkvist.
Hittills har såvitt bekant inte vidtagits några åtgärder från regeringens sida för att uppnå en bred uppslutning bland svenska folket. På vilket sätt avser regeringen att i energipolitiken åstadkomma den breda uppslutning bland svenska folket som regeringsförklaringen utlovar och dessutom konstatera om den existerar?
Vidare vill jag påpeka att alla lagar som denna församling stiftar måste ju träda i kraft vid någon tidpunkt. Om man skulle försöka genomföra retroaktivitet och tidigare ikraftträdande i olika lägen, så skulle man trassla till arbetet för lagstiftarna och för dem som skall genomföra de nya lagarna.

Herr talman! Olof Johansson har frågat statsministern på vilket sätt regeringen avser att i energipolitiken åstadkomma den breda uppslutning bland svenska folket som regeringsförklaringen utlovar och dessutom konstatera om den existerar. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen har nyligen lagt fram förslag til! riktlinjer för energipolitiken fram mot 1990. Förslaget innebär framför allt att energipolitiken inriktas på att minska Sveriges stora oljeberoende. För att uppnå detta krävs sträng hushållning med energi. Den beräknade årliga ökningstakten av energiförbrukningen pressas därigenom ned till ett absolut minimum. Vidare krävs att man utnyttjar sådana alternativ till olja som finns tillgängliga i dag, däribland även kärnkraft. Kärnkraftsprogrammet begränsas till de reaktorer som är färdigställda eller påbörjade, dvs. tolv stycken. För att få ta de nybyggda reaktorerna i drift fordras att kraftföretagen uppfyller villkorslagens krav. Någon utbyggnad därutöver bör enligt regeringens mening inte komma till stånd. Energipolitiken ges vidare en inriktning som möjliggör en successiv utveckling mot ett energisystem som huvudsakligen baseras på uthålliga, helst förnybara inhemska energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. En särskild satsning sker på solvärme. I regeringsförslaget finns också en rad åtgärder som syftar till att skydda miljön och förbättra säkerheten. Regeringens förslag grundas i huvudsak på energikommissionens överväganden. Bakom dessa stod bl.a. en majoritet av ledamöterna från de politiska partierna, ledamöterna från LO och TCO samt fristående experter. Energikommissionens betänkande fick vidare ett brett stöd i remissyttrandena. Förslaget har således god förankring i partier, organisationer och folkrörelser. Det är regeringens bedömning att en energipolitik med denna inriktning kommer att få den breda uppslutning som omnämnes i regeringsförklaringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret av energioch samordningsministern. Jag beklagar att statsministern inte vill försvara och förklara sin egen regeringsförklaring. Och det framgår tyvärr också av svaret att inte heller Carl Tham vill diskutera särskilt mycket den fråga som jag ställt, nämligen den demokratiska aspekten på energipolitiken framöver. Däremot har statsministern besvarat en del av min fråga inför folkpartiets näringspolitiska råd den 14 mars. Riksdagen kommer tydligen i andra hand. Jag tänker inte ta upp tiden här i kammaren med att diskutera energipolitiken i allmänhet — det har vi andra tillfällen att göra. Därför koncentrerar jag mig på den sista meningen i Carl Thams svar. Det är alltså regeringens bedömning att ”en energipolitik med denna inriktning kommer att få den breda uppslutning som omnämnes i regeringsförklaringen”. Han svarar inte på det andra ledet i min fråga, dvs. hur den tänker konstatera detta — om han inte menar att det redan är konstaterat i samband med att energikommissionen avgav sitt betänkande. Jag tycker det finns anledning att ställa några kompletterande frågor i det här sammanhanget: Hur kan det komma sig att undersökning efter undersökning visar att opinionen är splittrad främst i kärnkraftsfrågan, att partierna är splittrade och att motståndet mot en kärnkraftsutbyggnad växer? En ytterligare fråga är: Vilka undersökningar om medlemmarna i de organisationer som deltog i energikommissionens arbete är det som Carl Tham syftar på i sitt svar? Jag tror det vore intressant att få reda på detta och, som sagt, få svar på den fråga som jag ställde avslutningsvis i min ursprungliga frågeformulering: Hur tänker regeringen konstatera att det finns en uppslutning? När det står i regeringsförklaringen att det skall finnas uppslutning — t.o.m. bred uppslutning — bland svenska folket räknade jag nämligen med att man på något sätt skulle försöka eftersträva det genom aktiva åtgärder eller genom den beslutsprocess som man slutligen skulle stanna för i den här frågan — detta eftersom både Carl Tham och jag vet att opinionen här är splittrad. Eller vet inte Carl Tham det? Frågan om en folkomröstning har diskuterats under lång tid. Den diskuterades under trepartiregeringens tid. Då kunde ni tänka er folkomröstning. I annat fall hade ni väl inte skrivit under den regeringsförklaring som då existerade. Om jag har tolkat statsministern rätt tar ni nu avstånd från folkomröstning som metod. Varför har ni ändrat er?

Herr talman! Vi finner det inom regeringen ganska naturligt — arbetet i regeringen är så fördelat, och det vet också Olof Johansson —att frågor som rör energipolitiken också besvaras av den som närmast ansvarar för energipolitiken. Här i riksdagen tar vi ställning till folkomröstning och till andra politiska frågor med utgångspunkt i de överväganden som partierna gör. Partierna grundar i sin tur sina överväganden på diskussioner inom partierna, på frågor som har ställts till organisationer, på remisser och liknande som är naturligt vid en beredning i vanlig ordning. Jag vill inte som Olof Johansson dra en skarp gräns mellan dessa folkrörelser, organisationer och partier å ena sidan och svenska folket å andra sidan. Det är ett resonemang som inte kan accepteras. Den representativa demokrati som vi har i Sverige måste fungera också när det gäller komplicerade och kontroversiella frågor. Partierna måste också här kunna ta sitt ansvar. Det var också centerpartiets inställning i denna fråga i 1976 års valrörelse och har varit så under lång tid, ända fram till dess att centern såg sig föranlåten att upplösa den gamla trepartiregeringen. Vi har nu föreslagit en energipolitik som bärs upp av breda grupper i samhället. Den innebär att vi sätter punkt för kärnkraftsprogrammet. Den innebär vidare — jag har uppfattat debatten på det sättet — att alla partier nu accepterar kärnkraften under överskådlig tid som en ofrånkomlig kraftkälla i det svenska energisystemet. Skillnaderna mellan partierna i energifrågan har därmed minskat. Att då anordna en folkomröstning, som enligt centerns förslag tydligen skall handla om huruvida man skall fullborda två reaktorer eller inte, synes inte särskilt meningsfullt.

Herr talman! Carl Tham talar om den representativa demokratin. Den är jag också anhängare av, när den är representativ. Låt mig ta ett litet exempel från Carl Thams hemmaplan, dvs. folkpartiet. Det är naturligtvis intressant att fråga förre partisekreteraren i folkpartiet varför man inte anmälde sin inställning till energi och demokrati i valrörelsen 1976 så att väljarna den gången hade möjlighet att ta ställning. Det finns som bekant undersökningar som visar att ungefär en tredjedel av folkpartiväljarna uppfattade det så att folkpartiet hade samma inställning som centerpartiet i denna fråga. Och jag kan förstå deras misstag. Om Carl Tham vill skall jag läsa upp många citat ur uttalanden gjorda av Carl Tham själv och av Ola Ullsten. Jag kan fortfarande instämma i dem, men folkpartiet kan uppenbarligen inte längre stå för dem. Då återkommer jag till min fråga: Varför har ni ändrat uppfattning? Är det dessutom så att Carl Tham uppfattar att det här förhandlandet i slutna rum mellan ett fåtal personer som uppenbarligen har föregått energipropositionen är en överlägsen metod jämfört med att inför folket redovisa sina energipolitiska alternativ och ge folket ett direkt inflytande över den långsiktiga energipolitiken? Jag troratt det är viktigt att vi får klarhet i dessa frågor och att inte de ganska ödesmättade tankar som en del av Carl Thams egna partikamrater har satt på pränt blir det bestående intrycket. Citat av ett uttalande av Per Wrigstad: ”I demokratins genombrott hade liberalism och frisinne en central plats vid fronten. Vill 1979 års folkparti binda sitt namn vid demokratins sammanbrott?”
Herr talman! Jag finner det en aning besynnerligt att Olof Johansson påstår att energipolitiken här i landet utformas i slutna rum och uppenbarligen utan offentlig insyn. Om det är någon fråga som verkligen har varit föremål för en omfattande debatt under de gångna åren så torde det vara energifrågan. Om det är någon fråga som har blivit utredd år efter år av en rad olika experter så är det just energifrågan och kärnkraften. Självfallet förutsätter jag att riksdagen kommer att ge också denna fråga en omsorgsfull prövning. Det finns inget skäl för att det icke skulle ske. Men däremot har det klart framgått av partiernas kommentarer och av de remisser som har grundats på bl.a. energikommissionens betänkande att det här finns en bred samling. Olof Johansson säger sig vara bekännare till och anhängare av den representativa demokratin, men det är tydligen han själv som skall avgöra när den är representativ eller inte. I 1976 års valrörelse förklarade centern kategoriskt att man nu skulle ta ställning till frågan om kärnkraftens vara eller inte vara. ”Det går inte att skilja ut en så viktig och avgörande fråga från partiernas handlande. Partierna måste klart ta ställning.” Så sade Thorbjörn Fälldin i radio. ”Det vore alldeles orimligt att politiska partier i de verkliga framtidsfrågorna inte skulle ha en genomarbetad uppfattning. Att säga ja eller nej till kärnkraft är den avgörande frågan i detta fall.” Så sade Thorbjörn Fälldin i TV. Väljarna tog ställning till kärnkraften i 1976 års val. Över 70 96 av väljarna röstade emot centerns orealistiska avvecklingsplaner. Dessa är nu övergivna, såvitt jag förstår, och därmed föreligger också förutsättningar för en mer samlad syn på energifrågorna här i riksdagen.
Herr talman! Carl Tham svarar inte på min fråga. Ni redovisade aldrig er politik. Det fanns också andra partier som blev missuppfattade därför att de låg lågt och inte redovisade sin politik i 1976 års valrörelse. Det blev aldrig någon avstämning av uppfattningen om energipolitiken, och det finns statsvetenskapliga undersökningar som stöder det. Jag kan förstå att Carl Tham känner sig besvärad av just de här frågorna, eftersom det finns så många uttalanden av honom själv som uppenbarligen hade avsikten att förvilla folkpartiopinionen. För det är väl den här politiken som är den rätta, alltså inte den ni anmälde i valrörelsen 1976? Carl Tham sadet.ex. i en artikel: Det sociala värdet av en fortsatt satsning på ökad energiomvandling i alltmer komplicerade och sårbara system står inte längre i rimlig proportion till de allvarliga långsiktiga effekterna. Det här är bara ett bland en rad uttalanden, som lika väl hade kunnat sägas av oss men som folkpartiet stod för under valrörelsen. Jag frågar återigen: Varför har ni ändrat er? Vad är det som har gjort att folkpartiet plötsligt bytt uppfattning? Är det inte så, för att återknyta till förhandlandet om den energipolitiska propositionen, att detta har skett i slutna rum? På vilket sätt har det redovisats vad ni har gett och tagit vid dessa förhandlingar med de övriga partierna?
Herr talman! Arbetet redovisas i den proposition som har lagts fram för riksdagen, och riksdagen skall nu ta ställning till propositionen. Så går det till i en demokrati, Olof Johansson. Valrörelsen 1976 — om vi nu skall gå tillbaka till den — handlade bl.a. om hur det skulle kunna gå för å ena sidan folkpartiet och moderaterna och å andra sidan centerpartiet att enas i energifrågan. Den debatten berodde på att centerpartiet företrädde ett avvecklingskrav som varken folkpartiet eller moderaterna kunde acceptera. Det framgick också helt klart, eftersom både folkpartiet och moderaterna i 1975 års energibeslut hade röstat för att vi skulle använda kärnkraft. Det är också helt klart att centerpartiet i den valrörelsen kategoriskt avvisade folkomröstningskravet, och man har gjort det även senare. Man gjorde det under trepartiregeringens tid bl.a. med hänvisning till villkorslagen, vilket jag finner vara fullt korrekt och riktigt. Vi skapade en villkorslag just för de reaktorer som har fått koncession och som diskussionen nu tycks gälla. Jag vill vidare säga att varken Olof Johansson eller centerpartiet har klargjort ordentligt vad en folkomröstning skulle handla om. Det tycks emellertid som om den skulle handla om huruvida man i framtiden skall utnyttja tio eller tolv reaktorer. Det återstår för Olof Johansson att förklara hur det kan komma sig att den princip som han ansåg vara så viktig 1976, nämligen att partierna måste ta ställning, nu är så förkastlig att man i stället måste ha en rådgivande folkomröstning om frågan om man skall ha tio eller tolv reaktorer.
Herr talman! Jag föredrar naturligtvis att precisera alternativen själv. De skall inte preciseras av Carl Tham, för då blir det förvrängningar och förfalskningar. Det är alltså inte fråga om tio eller tolv reaktorer. Det trodde jag hade framgått av debatten för länge sedan, men ni fortsätter att tjata om denna felaktiga tolkning. Vad det gäller är att stoppa kärnkraftsutbyggnaden för alltid i Sverige. Vi ser ju vad som händer när man inte gör det. Det framgår med full tydlighet av den proposition som ni har lagt fram. Ni släpper fram hetvattenledningar. Ni kan tänka er uranbrytning. Ni anmäler inte vad ni tänker göra med Asea-Atom — där pågår förhandlingar. Ni släpper fram 800-kV-ledningarna. Det är alltså så, Carl Tham, att de alternativa och förnyelsebara energikällorna skall få sin chans — kanske — någon gång på 1980-talet. Då skall de introduceras på en marknad med elöverskott, och då skall de kunna göra sig gällande utan det massiva utvecklingsstöd som skattebetalarna får betala för kärnkraften, ungefär 6 miljarder enligt Scan Power-rapporten. De skall — kanskei en folkomröstning ställas emot etablerad kärnkraftsproduktion och ett låst energisystem någon gång på 1980-talet. Varför har ni ändrat er i folkomröstningsfrågan sedan trepartiregeringens tid?
Inför den fortsatta överläggningen får jag erinra om vad debattreglerna anger vid besvarande av fråga. Det första anförandet får omfatta längst tre minuter, det andra anförandet längst två minuter och följande anföranden längst en minut.
Herr talman! Det kan ändå inte vara så att Olof Johansson själv skall bestämma vad folkomröstningen skall handla om. Om man skall ha en folkomröstning, då måste ju den frågan avgöras här i riksdagen liksom andra beslut som gäller samhällsutvecklingen. Nu är det också så att centerpartiet tidigare kategoriskt har sagt att man bör ha en folkomröstning först i ett fastlåst parlamentariskt läge, när riksdagen har kört fast. — Jag hyser ingen oro för att det nu skall bli fallet. Vidare har centern förklarat, i varje fall tidigare, att man accepterar kärnkraft under förutsättning att villkorslagen kan uppfyllas och att man då vill sätta en gräns vid tio reaktorer i stället för tolv. Regeringen har alltså föreslagit tolv reaktorer och ett stopp därefter, men centerpartiet tycks vilja ha tio reaktorer och stopp därefter. Det är enligt vår bedömning icke en meningsfull folkomröstningsfråga.
Herr talman! Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga om varför ni har ändrat er i folkomröstningskravet, som ni kunde tänka er att uppfylla under trepartiregeringens tid men som ni inte längre kan tänka er att uppfylla. Den skillnad mellan alternativen som Carl Tham skisserar stämmer inte. Jag har redogjort för detta tidigare och behöver inte bemöta det ytterligare. Men jag vill säga att centern inte har ”accepterat” tio reaktorer, som ni säger. Det är ju bara en fysisk realitet att dessa tio reaktorer finns på plats. Skall det vara så svårt att uppfatta? Jag har sedan en avslutande fråga: Är det så att folkpartiet inte litar på folkomröstningar eller är det folket som folkpartiet inte litar på? Jag vill gärna ha ett svar på någon av de frågor jag har ställt här.
Herr talman! Folkpartiet liksom de andra partier som har uttalat sig i huvudsak positivt om den föreslagna energipolitiken har uppfattningen att denna fråga, efter allt detta utredande och diskuterande och efter det att partierna uppenbarligen ändå har kommit närmare varandra i sin bedömning, är mogen för ett beslut här i riksdagen. Vi anser att partier, folkrörelser och organisationer som har stött den här energipolitiken också har sin klara och fasta förankring hos de människor som de representerar. Som centerpartiet slog fast 1976 är detta också en fråga, där partierna inte kan smita undan sitt ansvar. Folkpartiet har gjort stora ansträngningar att verkligen försöka samla riksdagen kring ett gemensamt beslut, och därvid har vi naturligtvis varit beredda att rucka på egna ståndpunkter. Det vore, enligt min mening, beklagligt om nu centerpartiet avvisar möjligheten att samlas kring en sådan energipolitik, som också innebär ett stopp för fortsatt kärnkraftsutbyggnad.
Herr talman! Jag tolkar Carl Thams svar så, att ni inte litar på folkomröstning. Men vad värre är: ni litar inte heller på folket. Vad vore annars naturligare än att — med hänvisning till vad vi tidigare har sagt — skjuta på beslutet till efter riksdagsvalet 1979 då den nyvalda riksdagen sammanträder, en riksdag vars ståndpunkter människorna förhoppningsvis känner, så att de inte kommer i samma situation som folkpartiväljarna vid 1976 års val. Slutsatsen av Carl Thams resonemang blir att folkpartiregeringen vill hindra ett folkinflytande över energipolitiken. Annars skulle det inte vara någon svårighet att skjuta på beslutet.
Herr talman! De enda väljare som egentligen har anledning att känna sig på något sätt lurade är de som röstade på centerpartiet 1976 och trodde att centerpartiet kunde genomföra en avveckling av kärnkraften fram till 1985. Det var, som vi redan då framhöll, ett orealistiskt krav. Sverige kunde inom överskådlig tid inte klara sig utan kärnkraft. Centern har sedan också givit upp sitt krav, vilket jag anser vara ett framsteg.
Herr talman! Återigen gör Carl Tham en historieförfalskning. Det är självklart att vi som minoritet här i riksdagen var tvungna att foga oss i vad en majoritet kom fram till. Vi lyckades inte att få med er på det här, och vi fick i valet inte det stödet av folket att vi själva kunde bestämma energipolitikens framtida utformning. Det är svaret på den frågan. Den här saken borde vara klarlagd vid det här laget — så många gånger som den har diskuterats.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att medverka till att miljörörelsen och folkkampanjen mot atomkraft får ekonomiska resurser för energiinformation, motsvarande dem som kraftindustrin avser att satsa. Som svar på frågan vill jag anföra följande. Riksdagen anvisade för budgetåret 1977 77:125 bil. 12, NU 1976 77:345).
Enligt pressuppgifter avser kärnkraftsindustrin att genomföra en omfattande propagandakampanj för kärnkraft med stora ekonomiska insatser. Energifrågan är en politisk fråga med stor betydelse för hela samhällsutvecklingen och där meningarna är mycket delade.
Som motiv för beslutet anfördes att det var viktigt att främja en allsidig debatt inför kommande stora energipolitiska beslut. Energisparkommittén fördelade medlen. Hur dessa medel har använts kan jag f. n. inte redogöra för, då vissa organisationer inte har redovisat hur de har använt erhållna medel. Från ett särskilt anslag under utbildningsdepartementets huvudtitel utgår statligt bidrag till studiecirkelverksamhet. För innevarande budgetår har beräknats 593,5 milj.kr. för denna verksamhet.
Det måste därför från demokratisk synpunkt vara angeläget att de olika meningsriktningarna kan framföra sina uppfattningar på ekonomiskt någorlunda likvärdiga villkor. Ärenergiministern beredd att medverka till att miljörörelsen och folkkampanjen mot atomkraft får ekonomiska resurser för energiinformation motsvarande dem som kraftindustrin avser att satsa?
Efter samråd med utbildningsministern vill jag nämna att dessa bidrag kan utnyttjas även av miljörörelsen för att, i enlighet med de bestämmelser som gäller för bidragsverksamheten, i studiecirkelform sprida information på energiområdet. Några ytterligare medel anser jag inte behöver utgå till denna verksamhet.
Vilka orter och företag i hela landet kommer i övrigt att påverkas av regeringens beslut i flygplansfrågan?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Tham för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde frågan var pressens redogörelse för kärnkraftsindustrins rejäla satsning på spridning av information om kärn kraften och dess, enligt kärnkraftsindustrins uppfattning, stora förträfflighet. Jag konstaterade att det måste vara ett demokratiskt intresse i en sådan här viktig fråga, där meningarna är så delade, att bägge sidor arbetar med ungefär likvärdiga informationsresurser. Det skall alltså inte vara pengaresurserna som avgör vilken ställning folket tar i den här frågan. Mot den här principiellt mycket viktiga bakgrunden tycker jag inte att statsrådets svar är särskilt upplyftande. Han hänvisade till ett anslag i 1977/78 års budget, som var en positiv företeelse. Det tillkom på initiativ av centerpartiet. Numera finns inte centerpartiet med i regeringen, och såvitt jag vet finns det inte heller något motsvarande anslag i den folkpartistiska budgeten. Vad statsrådet Tham nu hänvisar till är möjligheten att få stöd till studiecirklar. Mot bakgrund av den här frågans betydelse och mot bakgrund av studiecirkelns effektivitet som ett medel att nå ut till mycket stora grupper är detta naturligtvis närmast ett hån mot de organisationer som arbetar med de här frågorna. I studiecirklar når man dem som redan är intresserade och engagerade. Det är alltså det som miljörörelser skall sätta emot näringslivets propagandakampanjer, enligt statsrådet Tham. I svaret säger statsrådet avslutningsvis: ”Några ytterligare medel” — alltså förutom studiecirkelbidragen — ”anser jag inte behöver utgå till denna verksamhet.” Då vill jag fråga: Vad menar statsrådet Tham med ordet ”behöver” i det här fallet? Anser han att de berörda organisationerna redan har så stora ekonomiska resurser att det hela inte är något problem? Eller anser statsrådet Tham att den här typen av information inte har något värde, att vi bara skall informera om kärnkraftens förträfflighet och inte om dess avigsidor? Eller anser han att studiecirkelbidraget är så förmånligt att organisationerna, om de får det, inte behöver ha ytterligare informationsresurser?
Herr talman! Jag menar med det jag sade i mitt svar att jag inte kan finna ytterligare medel för detta ändamål erforderliga och inte heller är beredd att föreslå sådana medel. Jag är en aning förvånad över att Pär Granstedt anser att det är ett hån att anslå medel som kan utnyttjas via studiecirkelverksamhet. Det är väl ändå en nedvärdering av den omfattande cirkelverksamhet som bedrivs i det här landet och som alla partier och organisationer normalt brukar anse vara en värdefull verksamhet. I övrigt vill jag bara säga att de särskilda medel som Pär Granstedt åberopar tillkom uttryckligen inför det energibeslut som skulle fattas i anslutning till energikommissionens arbete osv. Jag har därför inte funnit det erforderligt att iden proposition som nu har förelagts riksdagen uppta något särskilt anslag i denna del.
Herr talman!

Att säga detta är inte på något sätt att nedvärdera studiecirklarna, men det är att konstatera att det är skillnad på studiecirklar och en informationskampanj av det slag som Föreningen för elektricitetens rationella användning enligt uppgift planerar. Var sak på sin plats — det tycker jag är en god utgångspunkt. Vidare motiverar statsrådet Tham det förhållandet att han inte är beredd att ställa några ytterligare resurser för informationssyfte till förfogande för dem som är kritiska till kärnkraft med att man skulle få diskutera dessa spörsmål till dess riksdagen fattat sitt energipolitiska beslut. Innebär det att när riksdagen har fattat sitt beslut, då bör den här debatten helst upphöra? I varje fall måste grundinställningen vara att man inte bör sprida information som är negativ för kärnkraften. Det är i så fall en mycket anmärkningsvärd inställning. Herr talman! Detta är en demokratiskt viktig fråga. Vi skall inte tro att energidebatten är avslutad därför att riksdagen, uppenbarligen i strid med en mycket bred folkopinion, eventuellt framöver kommer att fatta ett beslut om en fortsatt kärnkraftsutbyggnad. Detta kommer att fortfara att vara ett av vårt lands viktigaste politiska spörsmål. Vad som nu måste vara samvetsfrågan för Carl Tham och folkpartiregeringen — oavsett den egna inställningen rent sakligt är: Är det riktigt att det i denna viktiga angelägenhet bedrivs en informationskampanj med miljonresurser bakom den ena sidans uppfattning medan motsidan, bortsett från studiecirkelbidraget, nästan inte har några ekonomiska resurser alls?
Herr talman! Pär Granstedt och jag är tydligen ense om värdet av studiecirkelverksamheten. Vad i övrigt beträffar den framtida debatten är jag helt övertygad om att den kommer att föras. Frågan gäller dock inte det, utan om staten vid sidan om de ordinarie kanaler som finns för att exempelvis främja studiecirkelverksamhet dessutom skall utge särskilda medel för denna debatt. Jag måste säga att jag inte kan finna några skäl för det. Det finns också andra frågor som är viktiga och där det förs livliga diskussioner. Det gäller också kontroversiella frågor. Statsmakterna kan inte i varje enskilt fall gå ut med pengar för särskilda insatser i sådana sammanhang. Att energidebatten kommer att fortsätta är jag helt övertygad om, och det tror jag också är nyttigt på många olika sätt, men det är inte det som denna frågeställning gäller.
Herr talman! Det finns inte särskilt många politiska stridsfrågor där en grupp inom näringslivet går ut med riktade propagandainsatser med miljonresurser bakom sig. Därvidlag skiljer sig energifrågan från de flesta andra politiska stridsfrågor, och det är mot den bakgrunden som jag har ställt frågan. Jag konstaterar att om ingenting speciellt görs, kommer de båda sidorna att ha mycket ojämna ekonomiska resurser. Jag ställer mig frågan, och jag har ställt den till Carl Tham: Är det acceptabelt ur demokratisk synvinkel att vissa delar av näringslivet på det här sättet med sina ekonomiska resurser försöker påverka den svenska folkopinionen i en vital politisk fråga, utan att de som hävdar den motsatta uppfattningen har likvärdiga ekonomiska förutsättningar? Om statsrådet Tham och folkpartiregeringen tycker att det är ett bra och riktigt sätt att föra politisk debatt i vårt land, tycker jag att Carl Tham skall redovisa det. Om regeringen inte tycker att det skall gå till på det sättet, tycker jag också att regeringen skall vara beredd att släppa till ekonomiska resurser för miljörörelsen och för folkkampanjen mot kärnkraft, så att vi får en balanserad debatt med jämbördiga resurser på ömse håll.
Herr talman! I ett demokratiskt samhälle förekommer det att företag, organisationer och enskilda deltar i debatten, och det sker också ibland med olika ekonomiska resurser som bas. Så kan vara fallet oavsett om det är näringslivet, organisationer, folkrörelser etc. som blandar sig i debatten. Det är ett uttryck för den mångfald som förekommer i ett demokratiskt samhälle. Det skulle aldrig falla oss in att vilja stoppa en sådan opinionsbildning och en sådan debatt. Dessutom ger statsmakterna på olika sätt stöd till opinionsbildning genom anordningar som vi har beslutat om här i riksdagen. Dit hör bl.a. studiecirkelverksamhet, i viss mening också stöd i en ganska stor skala till dagspress och till annan press. Man kan också säga att stöd till ideellt arbete och till partier hör dit. Däremot kan det ju inte vara statsmakternas uppgift att i varje enskild debattfråga med särskilt stöd försöka korrigera olika ekonomiska nivåer mellan de olika debattdeltagarna. Det är mot den bakgrunden som jag menar att det i dagsläget inte finns något behov av sådana insatser som här har efterfrågats.
Herr talman! Jag har ställt min fråga utifrån en konkret situation, én konkret problemställning, som jag också har redovisat. Fallet är att näringslivet går ut med miljonresurser för att påverka den svenska folkopinionen i en viss riktning. De som vill företräda den motsatta sidan har i princip inga ekonomiska resurser alls. Skall jag tolka statsrådet Thams svar så, att detta är en ordning som är helt förenlig med en liberal samhällssyn, att det är så det skall gå till i folkpartiets Sverige? Nästa gång som näringslivet satsar miljonresurser t.ex. för att övertyga svenska folket om nödvändigheten av att vi skaffar B3LA, är det i så fallisin ordning. Nästa gång det är någon annan vital politisk fråga som någon grupp i näringslivet vill att svenska folket skall tycka på ett bestämt sätt i, så skall man ha fria händer att i kraft av sin överlägsna ekonomiska styrka gå in och se till att folket gör så. Här är inte fråga om likvärdiga parter. Enskilda ideella organisationer kan aldrig ställa upp ekonomiska resurser jämförbara med näringslivets. Lyckligtvis är det mycket sällan som näringslivet eller grupper inom näringslivet går in och försöker påverka folkopinionen i en bestämd riktning. Det gör denna fråga ganska unik. Vi skall i vår demokrati vara glada för att näringslivet i allmänhet håller sig utanför de politiska stridsfrågorna, men om så sker tycker jag det är självklart att samhället måste gå in och garantera balansen i den politiska debatten.

Herr talman! Carl-Wilhelm Lothigius har frågat mig om åtgärder genom vilka jag anser att en uppbyggnad av en vargstam i landet skall kunna åstadkommas. De fyra stora rovdjuren, björn, varg, järv och lo, utgör en nationell tillgång som vi måste skydda och vårda. Vi måste också se till att dessa stammar bibehålls vid reproduktionsduglig storlek. I mitten av 1960-talet hotades vargstammen av fullständig utrotning. För att förhindra detta fridlystes vargen första gången under jaktåret 1965/66. Genom den senare omläggningen av systemet för fridlysning blev bl.a. vargen fridlyst hela året. Härigenom skapades möjligheter att förhindra utrotningen. Fridlysningsbestämmelserna har medfört att vi nu kan se början på en fast vargstam. Intresset av att bevara reproduktionsdugliga rovdjursstammar måste vägas mot behovet att skydda rennäring och annan tamdjursskötsel. Med hänsyn härtill kan en rovdjursstam inte tillåtas öka okontrollerat. Om stammen inom ett område utvecklas så att den är till synnerligt obehag för befolkningen eller till avsevärt men för tamdjursskötseln, får länsstyrelsen ge tillstånd till jakt utan hinder av fridlysning. Vid tillståndsgivningen skall länsstyrelsen se till att fasta stammar bevaras i landet. De nu gällande reglerna innebär alltså att vi har skapat förutsättningar för att bibehålla en vargstam som är mäktig egen reproduktion.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
De tio vargarna försvann så småningom nästan helt, dvs. under den tid då vi väntade på fridlysningen, såg man till att ett antal vargar sköts. Några djur förgiftades för att på det viset försvinna. Sedan kom fridlysningen av de här vargarna. Någon eller några vargar kunde vi spåra då och då. Själv har jag spårat en varg uppe i Sarek, en hona som var ganska illa tilltygad. I jaktstadgan sägs: ”Sådant tillstånd får meddelas endast om och i den mån stammen av sådant djur inom visst område utvecklats så, att den är till synnerligt obehag för befolkningen eller är till avsevärt men för tamdjursskötseln. Vid tillståndsgivningen skall beaktas att fasta stammar av nämnda rovdjursarter böra bevaras i landet.” Herr jordbruksminister, vi har f. n. inga ordentliga fasta stammar av varg i landet. Vi har en enda liten stam, som man nu i stället skall decimera med två djur. Det kan icke vara riktigt. Det här svaret innebär, herr jordbruksminister, att regeringen icke har klart för sig hur fridlysningsbestämmelserna från början gjorde sig gällande. Det är egentligen på sätt och vis en ganska stor fråga, eftersom den berör både Sverige, Finland och Norge. Europarådet tar snart upp frågan om de hotade djurarterna, bland vilka vargen är medtagen — och där vi snart skall skriva på en resolution — Italien har varg en timmes bilresa från Rom osv. Då är frågan: Skall vi ändå inte få ha någon eller några vargstammar kvar i det här landet som ekologiskt underlag för att få behålla även en rad andra djurarter, för vilka vargstammen är nödvändig, t.ex. fjällräven, som håller på att försvinna på grund av att vi inte längre har varg? Det är också på det viset att vi i dag ger samerna möjlighet att få relativt ordentligt betalt för de renar som rivs av varg. Herr jordbruksminister, jag anser alltså att det svar som nu är framfört är felaktigt och att det inte rimmar med det beslut som vi har fattat. Jag föreställer mig att en ändring av jaktstadgan därför måste företas.
Herr talman! Jag utgår från att länsstyrelsen vid sin bedömning gjort de överväganden som den skall göra. Genom att ge tillstånd till jakt efter två vargar — och inte efter hela det antal som man hade ansökt om — har länsstyrelsen, såvitt jag förstår, sökt göra en avvägning mellan de två intressena, nämligen naturvårdens å den ena sidan och rennäringens å den andra. Naturvårdens intresse har alltså här tillgodosetts genom att ca 80-90 926 av den kända vargstammen kommer att återstå, och rennäringens intresse har tillgodosetts genom att risken har minskat för en alltför plötslig förlust av många renar. Här vill jag dock tillägga att det är olyckligt om jakten tillåts ske utanför den biologiska ramen, dvs. under yngeltiden.
Herr talman! Det är på det viset att samerna säger att vargar har rivit ungefär 50 renar, medan det enligt naturvårdsverket och enligt de undersökningar som gjorts faktiskt visat sig att det bara är 25 å 30 renar som rivits. Detta är en ytterst liten skattning av renstammen för att vi skall få behålla en vargstam, och samerna får ju också bra betalt för detta. Jag minns att när vi hade vargdebatten i riksdagen 1965 var landshövding Lassinantti motståndare till den här situationen. Jag kan inte se annat än att det måste bli en ändring i jaktstadgan, herr jordbruksminister, och att vi måste begära rätt för naturvårdsverket att överklaga länsstyrelsens beslut. Annars måste all avlivning av varg ske på licens eller också — naturligare, som naturskyddsföreningen föreslår — skall naturvårdsverket bestämma om denna form av jakt. Vi kan inte ha det på detta vis längre. Vad som har skett har också uppmärksammats i utlandet de senaste veckorna.
Herr talman! Ambitionen att tillskapa en fast vargstam skall genomföras endast så långt som detta är motiverat av naturvårdsskäl. Vi måste nu följa den population — den kärna — vargar som finns i frihet, för att lära oss det ekologiska samspelet runt vargen, vad vargen innebär för tamdjursskötseln m.m. Eventuella tillstånd att jaga varg bör meddelas med hänsyn till de erfarenheter vi får genom dessa studier. Jag vill ytterligare understryka att jakten bör ske inom den biologiska ramen. Sedan vill jag, herr talman, tillägga att enligt vad jag har erfarit kommer jaktoch viltvårdsberedningen att föreslå att naturvårdsverket skall få besvärsrätt i beslut enligt jaktlagstiftningen, vilket naturvårdsverket i dag inte har.
Herr talman! Det sista är jag glad över att höra; det är bra att så kommer att ske. Men jag är inte lika glad över regeringens inställning i denna fråga i dag, mot bakgrund av de händelser som har inträffat och de beslut som vi en gång har fattat. Naturvårdsverket, som är en myndighet som är sakkunnig på detta område och vet vad som händer, begär att få en förändring till stånd. Naturvårdsverket kan alltså bättre än regeringen eller regeringens organ ge besked om vad som händer, och det är då naturligt att verket ger råd till regeringen i den här frågan, så att man inte så lätt kan gå ifrån dem som jordbruksministern här faktiskt gör. Jag förutsätter att det här måste bli en förändring. Om jordbruksministern tänker låta denna avskjutning fortsätta på samma sätt som hittills så får vi ingen vargstam. Det säger alla som är sakkunniga på detta område, och med den klokhet som jag vet att jordbruksministern har är jag säker på att han kommer att se till att det blir en ändring på detta område.
Herr talman! Jag kan försäkra Carl-Wilhelm Lothigius att vi med uppmärksamhet kommer att följa denna fråga för att se till att vargstammen bevaras. Jag skall nämna ytterligare några saker. Sedan flera år tillbaka sorterar under naturvårdsverket tolv skoterpatruller, som bl.a. har till uppgift att övervaka fjällsäkerheten och handha tillsynen av fjällstugor. Men vintertid utför dessa patruller också en inventering och övervakning i faunavårdens tjänst. Patrullernas arbete resulterar i rapporter som ger en ganska god bild av faunaläget. Vad beträffar vargen har extra resurser satts in för patrullernas arbete för att vargens allmänna utveckling m.m. kontinuerligt skall kunna följas. Carl-Wilhelm Lothigius nämnde också de internationella kontakterna. Sveriges, Norges och Finlands jaktförvaltande myndigheter har inlett ett samarbete bl.a. rörande vargen. Även forskningssidan är inkopplad i detta samarbete. Detta samarbete skall leda till en gemensam syn på rovdjursstammarna i Norden, samordnade insatser beträffande forskning, utbyte av erfarenheter, osv. Härigenom kan förhoppningsvis en gemensam förvaltning av rovdjursstammarna åstadkommas för de här berörda länderna.
Herr talman! Jag skall inte ytterligare uppta kammarens tid, utan jag skall bara tacka jordbruksministern för det allra senaste svaret. Jag tror att det visar att regeringen fått en tankeställare av vad som hänt och att man inte lika lössläppt som hittills kommer att ge en länsstyrelse möjligheter att på detta sätt decimera en stam mot avrådande från naturvårdsintressena och sakkunskapen på detta område. Jag ber att få tacka.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att påskynda restaureringen av Hornborgasjön och därvid snabbt skapa ett ökat tillskott av sysselsättningstillfällen. Sten Svensson har vidare frågat mig om jag är beredd att öka förutsättningarna för markägarnas insyn och medverkan genom att ställa medel till LRF:s förfogande för anlitande av särskild utredningsexpert. Sten Svensson har slutligen frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att i görligaste mån återställa och bevara Hornborgasjöns roll som unik samlingsplats för tranor i Norden. Restaureringen av Hornborgasjön är enligt min uppfattning ett av de mest angelägna naturvårdsprojekten i vårt land. Med en beräknad restaureringskostnad på ca 28 milj.kr. är detta också det utan jämförelse hittills största enskilda objektet. Hittills har drygt 6 milj.kr. satsats på utredningar, försöksrestaureringar m.m. Regeringens och berörda myndigheters klara vilja att fullfölja den målsättning för Hornborgasjöns restaurering som lades fast i och med riksdagens beslut 1977 har framgått i olika sammanhang. Medel har anvisats för erforderliga utredningar, för vassoch buskröjning m.m. Som exempel kan jag nämna att regeringen i årets budgetproposition har föreslagit att medel skall anvisas för inköp av nya maskiner för de fortsatta restaureringsoch underhållsarbetena i Hornborgasjön. Med hjälp av dessa maskiner räknar jag med att det pågående arbetet i Hornborgasjön ytterligare skall kunna effektiviseras. När det gäller utredningsarbetet pågår f.n. de detaljerade markoch grundundersökningar som erfordras för att en ansökan till vattendonmistol skall kunna göras. Detta arbete som är mycket omfattande och tidskrävande beräknas kunna avslutas under hösten 1979 varefter ansökan till vattendomstolen skulle kunna ges in under första halvåret 1980. Under hela utredningsarbetet har, enligt vad jag erfarit, täta kontakter förekommit mellan länsstyrelsen, naturvårdsverket och berörda intressenter. För detta ändamål har länsstyrelsen i Skaraborgs län bildat en samrådsgrupp. Vidare har särskilda möten hållits med de berörda markägarna för diskussion av vallarnas lägen och utformning. Enligt vad jag erfarit kommer naturvårdsverket att i direkta överläggningar med LRF ytterligare diskutera eventuella problem. Jag utgår från att markägarna vid dessa kontakter skall:få all erforderlig information för att kunna göra en fullständig bedömning av hur en restaurering kommer att påverka de enskilda fastigheterna. Möjligheterna för markägarna att bevaka sina intressen i samband med behandlingen av restaureringsansökan i vattendomstolen är också enligt min uppfattning väl tillgodosedda enligt bestämmelserna i vattenlagen. Så finns t.ex. möjlighet att på sökandens bekostnad få sakkunnig hjälp i granskningen av förslagen till åtgärder. Jag kan vidare nämna att naturvårdsverket har möjlighet att ställa medel till markägarnas förfogande för expertgranskning i samband med bildande av t.ex. naturreservat. När det gäller förhållandena för tranorna kring Hornborgasjön vill jag framhålla att en rad olika åtgärder under senare år prövats vid tranornas rastplats. En av de viktigaste frågorna i detta sammanhang är tranornas tillgång till föda. Försök har utförts med odling och utläggning av olika födoslag. Vidare har försök gjorts att genom flerårsavtal med berörda markägare upprätthålla potatisodlingen i området. Genom att öppna ett s.k. naturrum i närheten av tranornas traditionella rastplatser har allmänheten upplysts om Hornborgasjön i allmänhet och om tranorna i synnerhet. Enligt vad jag erfarit kommer naturvårdsverket att tillsammans med länsstyrelsen arbeta för att mer långsiktiga lösningar kan uppnås beträffande potatisodlingen vid Hornborgasjön. Målsättningen är att skapa näringsunderlag för i första hand så många rastande tranor att de även i framtiden kan utgöra en betydande turistisk sevärdhet.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

Emellertid är det på en punkt jag finner att jordbruksministern har lämnat ett bristfälligt svar. Jag efterlyste statsrådets åtgärder för att påskynda arbetet och därvid snabbt tillskapa ökade sysselsättningstillfällen. Som jag påpekade i interpellationen har Skaraborgs län en mycket omfattande arbetslöshet. Arbetsmarknadsmyndigheterna har nyligen redovisat att ca 10 000 personer står utanför den reguljära arbetsmarknaden. De nu redovisade arbetslöshetssiffrorna är de högsta någonsin i länet. Min följdfråga till jordbruksministern blir därför: Vilka åtgärder kan regeringen vidta för att tidigarelägga t.ex. förberedande restaureringsåtgärder, för att på så sätt tillskapa ytterligare sysselsättningstillfällen? Jag har framställt interpellationen bl.a. mot bakgrund av att verksamheten har fördröjts genom svårigheten att skaffa specialmaskiner. Underhållet av redan öppnade ytor har eftersatts genom att befintliga maskiner är nedslitna och enligt yrkesinspektionen inte får användas. Nya maskiner har i åratal fördröjts genom att olika verk inte har kunnat komma överens om vem som skall betala. Denna handlingsförlamning, skriver en av länets tidningar, ”kostar stora pengar”. Det är utmärkt att det i årets budget anvisas medel för inköp av nya maskiner. Det framgår vidare att arbetsmarknadsverket skall svara för inköpen. Men det nya budgetåret inleds den 1 juli. Därför är risken stor att årets slåtteroch kultiveringsarbeten inte kan genomföras enligt tänkta planer, bl.a. med hänsyn till leveranstiderna för dylika maskiner. Vilken bedömning gör jordbruksministern härvidlag? Jordbruksministern utgår från att markägarna skall få information i sådan utsträckning att de kan göra en fullständig bedömning av hur en restaurering kommer att påverka de enskilda fastigheterna. Detta uttalande är mycket värdefullt, och jag vill tacka för den utfästelsen. Jordbruksministern nämner vidare att naturvårdsverket har möjlighet att ställa medel till markägarnas förfogande för expertgranskning i samband med bildande av t.ex. naturreservat. Får jag fråga om jordbruksministern vill medverka till att det i det här fallet ställs medel till LRF:s förfogande för att arvodera en sakkunnig konsult. Det skulle vara värdefullt med ett klart besked på den punkten. En dylik resursinsats skulle förbättra förutsättningarna för markägarna att få insyn på ett tidigare stadium än eljest och därvid också bidra till att projektet kan påskyndas. När det gäller förhållandena för tranorna vid Hornborgasjön är det värdefullt — som jordbruksministern anger i svaret — att naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelsen skall arbeta på en långsiktig lösning beträffande potatisodling. Jag hälsar detta besked med stor tillfredsställelse. Fältstudier runt Hornborgasjön har visat att den föda som tranorna i första hand söker är den spillpotatis som de kan leta uppi fjolårets odlingar. Fram till 1971 hade tranorna säker tillgång till sådan potatis. Man kunde beräkna att mellan 2 000 och 3 000 tranor samlades vid Hornborgasjön varje vårsäsong. Enligt min mening är den bästa lösningen att återuppta en regelrätt odling av potatis på ett sätt som skulle motsvara förhållandena före 1971. Det är mycket angeläget att säkerställa de ekologiska förutsättningarna för trandansen vid Hornborgasjön och att bevara Hornborgasjöns roll som unik samlingsplats för tranor i Norden. Får jag slutligen understryka två viktiga aspekter på restaureringsarbetet. Projektet måste syfta till att skydda mesta möjliga odlingsvärd mark. Det är betydelsefullt att denna lågt belägna mark får ett fullgott skydd genom den planerade invallningen. Kan man åstadkomma säkra skyddsvallar förbättras odlingssituationen genom att man fortsättningsvis slipper det översvämningshot som annars hängt över dessa marker. T. ex. högvattnet våren 1977 gjorde stora arealer obrukbara eller mycket sent besådda det året. Riksdagens jordbruksutskott, som hade tillfälle att bese Hornborgasjön vid den angivna tidpunkten, kunde säkert iaktta nämnda förhållanden. Den andra aspekten som jag vill betona är möjligheterna att utnyttja Hornborgasjön som vattenmagasin. Utmed Flian, som utgör Hornborgasjöns avlopp, finns ca 15 mindre vattenkraftverk. Utan tvivel kan man anse att de ideella naturvårdsintressena och fallägarintressena kan sammanfalla. Man kan därför se tillvaratagandet av vattenkraften som en viktig åtgärd i sammanhanget. Man har beräknat att den utvunna vattenkraften efter restaurering enligt vattenbyggnadsbyråns plan skulle motsvara 1,2 milj.kr. per år. Kapitaliserar man den beräknade summan, finner man att det skulle vara orimligt att inte tillvarata den tillgången. En sådan åtgärd skulle samtidigt garantera det limnologiska och ornitologiska resultatet. Jag utgår från, herr talman, att jordbruksministern delar min uppfattning att många olika faktorer talar för att man på allt sätt skall påskynda det förestående restaureringsarbetet.
Herr talman! När det först gäller de nu mest aktuella insatserna, restaureringsoch underhållsarbetena, nämnde jag i mitt svar att vi i budgetpropositionen ställer medel till förfogande för inköp av nya maskiner. När det sedan gäller medel för det stora restaureringsarbete som ligger längre fram i tiden sade jag att det pågår mycket omfattande markoch grundundersökningar, som självfallet måste slutföras för att man därefter skall kunna gå vidare. Det pågår diskussioner mellan naturvårdsverket och arbetsmarknadsstyrelsen angående medel för detta arbete. Det är helt klart att medel kommer att ställas till förfogande för att en restaurering av Hornborgasjön skall komma till stånd. När det gäller markägarnas möjligheter att bevaka sina intressen redovisade jag en rad möjligheter som redan finns. Jag skall inte upprepa det. Jag menar alltså att markägarna är rätt väl tillgodosedda genom de bestämmelser som redan finns. När det gäller den stora turistattraktionen, tranorna, är vi helt överens att man bör försöka göra allt för att bevara Hornborgasjön som rastplats för tranorna.

Herr talman! Låt mig först konstatera den enighet som råder om målsättningen att bevara Hornborgasjöns roll som rastplats för tranorna. Det är ett mycket värdefullt uttalande som jordbruksministern har gjort. När det gäller de maskiner jag har talat om är det viktigt att man får fram dem snabbt. Jag skall citera ur Skaraborgs Läns Annonsblad av den 30 januari i år. Man skriver där bl.a. följande: ”Under åren 1982-84 gäller det att maskinerna går för fullt i Hornborgasjön. 10 kvm vegetation ska plockas bort innan sjön får sitt nya utseende efter restaureringen. Händer inget på maskinfronten ganska omgående får de ansvariga ta konsekvenserna av sitt agerande, framhåller SLA:s sagesman. Antingen måste fler maskiner köpas in i början av 80-talet för att klara tidsplanerna annars måste hela restaureringsarbetet skjutas upp. Vilken modell som än väljs rör det sig om onödiga utgifter. Allt framkallat av att ingen part hittills tagit sitt ansvar — framför allt det ekonomiska — för projektet.” Min fråga är: Anser jordbruksministern att det finns möjligheter att genomföra 1979 års slåtteroch kultiveringsarbeten på det sätt som är planerat? Beträffande sysselsättningsaspekten menar jag att jordbruksministern borde kunna samråda med arbetsmarknadsdepartementet. Tillsammans med arbetsmarknadsmyndigheterna borde jordbruksministern kunna åstadkomma åtgärder som snabbt skapar nya sysselsättningstillfällen. Röjning av vass och buskar skall ju ändå ske, och det borde — om viljan finns — vara möjligt att tidigarelägga sådana arbeten. Slutligen vill jag påminna om den fråga jag ställde inledningsvis: Vill jordbruksministern personligen medverka till att LRF får medel till en egen konsult för att få bättre insyn och möjligheter att följa arbetet? Vill jordbruksministern personligen medverka till detta eller inte?
Herr talman! På den sista frågan vill jag svara att den ordning som gäller för intressenternas möjligheter att få experthjälp naturligtvis skall tillämpas. Jag är inte beredd att här och nu avge några bestämda löften om att man skall gå utanför den ordningen. Det är mycket angeläget att de nu aktuella arbetena kan fortgå. Jag hänvisar på nytt till att vi i nästa års budget har anvisat medel för dylika maskiner. Jag förutsätter att man därigenom kan lösa de problem som Sten Svensson talar om.
Herr talman! Jag utgår ifrån att berörda myndigheter beaktar vad jordbruksministern här har uttalat, nämligen att man i det här speciella fallet skall ordna det så att LRF får den sakkunniga konsult som erfordras för att man bättre skall kunna följa arbetet. Jag tackar för den utfästelse som herr jordbruksministern därmed har gjort. Beträffande maskinanskaffningen vill jag säga att jag har noterat att medel har anslagits i budgeten. Det är bra att så är fallet. Men poängen med min fråga är: Kommer de nya maskinerna att kunna anskaffas i så god tid att de arbeten som skall göras under innevarande säsong, alltså under 1979, kan genomföras?
Herr talman! Jag vill gärna säga att den tolkning av mitt uttalande beträffande experthjälp till LRF som Sten Svensson gör inte är riktig. Jag har sagt att man här skall tillämpa de regler som gäller beträffande möjligheterna för intressenterna att få experthjälp. De reglerna skall, menar jag, gälla även i denna fråga.
Herr talman! Innebär detta uttalande att jordbruksministern anser frågan vara av den vikten att de bestämmelser som gäller — och som jag inte ifrågasätter — skall tillämpas också i det här fallet?

Herr talman! Jag vill komplettera Sven-Gösta Signells historieskrivning med att påpeka att jag två år före riksdagsbeslutet deltog i ett beslut i Skara kommunfullmäktige, där samtliga partier enades om att göra ett uttalande av den innebörd som Sven-Gösta Signell har gett uttryck för. Vi har sannerligen drivit på den här frågan från moderata samlingspartiet i olika sammanhang. Bl. a. har vi tagit upp de speciellt känsliga markägarfrågorna som har belysts i den här interpellationsdebatten.

Herr talman! Den här debatten torde ge belägg för att Sven-Gösta Signell, Sten Svensson och jag är rätt överens när det gäller angelägenheten av att arbetet med Hornborgasjöns restaurering förs vidare. De markoch grundundersökningar som nu pågår och som måste göras för att man skall kunna lämna en ansökan till vattendomstolen bör naturligtvis drivas så snabbt det är möjligt, så att hela arbetet sedan kan gå vidare enligt de regler som gäller. Jag tror alltså att vi är ganska eniga om målsättningen när det gäller Hornborgasjön.
Herr talman! Debatten visar verkligen den enighet som råder om målsättningen i den här frågan. Låt mig bara för Sven-Gösta Signell få påpeka att markägarnas tveksamhet strax innan riksdagen tog principbeslutet visade att de inte hade nåtts av en tillräcklig information. Vi ville då från vår sida se till, att man vidtog snabba åtgärder för att förbättra informationen så att man fick större förutsättningar att skapa den enighet som alla har efterlyst kring det här viktiga beslutet.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att åstadkomma bättre omhändertagande och återanvändning av spillolja. Såsom framhållits i interpellationen är det viktigt att oljeavfallet omhändertas på ett från miljösynpunkt godtagbart sätt. Därvid bör självfallet den ledande principen vara att avfallet skall återvinnas. För att åstadkomma en från miljöoch hushållningssynpunkter tillfredsställande hantering av oljeavfall och annat miljöfarligt avfall har riksdag och regering år 1975 beslutat att särskilda krav skall gälla beträffande hanteringen av sådant avfall. Kommunerna skall, såsom anges i interpellationen, ta ansvaret för insamlingen av miljöfarligt avfall. Det förutsattes att detta skulle genomföras över hela landet under en femårsperiod. F. n. har Stockholms, Göteborgs, Ale och Mölndals kommuner tagit på sig detta ansvar. Beträffande vägtransporter av oljeavfall och annat miljöfarligt avfall gäller att sådana transporter får utföras yrkesmässigt endast av kommun eller av företag som blivit godkända av länsstyrelsen. Ansvaret för det slutliga omhändertagandet av miljöfarligt avfall vilar på det samhällsägda företaget Svensk Avfallskonvertering AB . Efter tillstånd av regeringen kan också andra företag få behandla miljöfarligt avfall. När det gäller oljeavfall har sådant tillstånd lämnats till flera företag. Enligt vad jag har inhämtat bedöms de samlade resurserna för att behandla oljeavfall vara fullt tillräckliga för att ta hand om det oljeavfall som årligen uppkommer i landet. För att ta emot oljeavfall och annat miljöfarligt avfall från kommuner och enskilda har SAKAB inrättat regionala mottagningsstationer. F.n. finns sådana stationer i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Kumla och Umeå. I samarbete med annat företag tas oljeavfall också emot vid anläggningar i Malmö, Norrköping och Gävle. En utbyggnad av ytterligare stationer planeras. Med de nu redovisade åtgärderna har skapats möjligheter till samhällskontroll över alla led i hanteringen av oljeavfall och övrigt miljöfarligt avfall. Den nuvarande situationen är, såsom framgår av vad jag nyss har sagt, inte helt tillfredsställande med hänsyn till att bara ett fåtal kommuner hittills tagit på sig insamlingsansvaret för alla slag av miljöfarligt avfall. Jag vill dock framhålla att det beträffande oljeavfall sker en organiserad insamling i ett flertal kommuner som ännu inte utvidgat sitt renhållningsansvar till Nr 108 miljöfarligt avfall. Dessutom pågår på många håll en planering för att Tisdagen den genomföra denna insamlingsuppgift. 20 mars 1979 Med hänsyn till de resurser som kommunerna numera har och till det miljöansvar som finns hos kommunerna utgår jag från att kommunerna inom den förutsatta femårsperioden som går ut år 1980 kommer att ha utvidgat sitt renhållningsansvar till att omfatta också det miljöfarliga avfallet.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

Ungefär 20 926 av all spillolja tas om hand i dag, och som också framgår av interpellationssvaret är det bara fyra kommuner som har byggt upp sin hantering av spillolja och påtagit sig ansvaret härvidlag. Den femårsperiod som man fattade beslut om 1975 går ut nästa år. Mot denna bakgrund tycker jag att det man hittills kunnat redovisa av resultat är väldigt magert. Jordbruksministern säger att det inte är helt tillfredsställande, och det får väl betraktas som en förskönande omskrivning av en verklighet som egentligen är mycket otillfredsställande. Det sägs att det pågår på många håll en planering för att genomföra insamlingsuppgiften. Formuleringen är sådan att jag måste dra slutsatsen att det finns en mängd kommuner här i landet där det inte ens pågår någon planering när det gäller att ta på sig uppgiften att omhänderta spilloljan. Det är i så fall betydligt mer anmärkningsvärt än att det på många håll planeras för att man så småningom skall ta på sig uppgiften. Jag tycker alltså att det är ganska oroväckande att man efter en så pass stor del av femårsperioden kommit så liten bit på väg. Min fråga till jordbruksministern var ju om han planerar några initiativ för att verkligen säkerställa att det här arbetet genomförs och genomförs så snart som möjligt. Tyvärr kan jag inte utläsa ur svaret att jordbruksministern tänker ta några initiativ på området, och det tycker jag är tråkigt. Vad jag frågar mig är: Hur följer man från statens sida upp kommunernas planering på det här området? Finns det en kartläggning? Vet man på jordbruksdepartementet hur långt kommunerna kommit i sitt förberedelsearbete, så att man därmed kan överblicka att alla kommuner, när femårsperioden gått ut, har täckt in det här? Har man med anledning av det hittills klena resultat funderat på att inleda överläggningar med Kommunförbundet för att se till att detta genomförs ordentligt? Vad gör naturvårdsenheterna på länsstyrelserna för att följa upp kommunernas planeringsarbete och se till att det finns en fungerande apparat för att kommunerna skall kunna ta om hand all spillolja och sörja för att den återanvänds, när den här femårsperioden nästa år gått ut?
Herr talman! Pär Granstedt nämner här en siffra som gäller den totala volym spillolja som uppkommer i vårt land. Säkra uppgifter om den totala mängden oljeavfall som årligen uppkommer finns nog inte. Enligt den uppskattning som nyligen gjordes av naturvårdsverket uppkommer totalt 175 000 ton oljeavfall om året. Uppskattningen bygger på uppgifter som framkommit i den begränsade deklarationsomgång om miljöfarligt avfall som naturvårdsverket genomförde 1978. Enligt naturvårdsverkets bedömning skulle 70 000 ton av den totala mängden oljeavfall omhändertas vid den anläggning där avfallet uppkommer. SAKAB bedömer att drygt 70 000 ton oljeavfall under 1978 tagits emot och behandlats vid anläggningar som har regeringens tillstånd att behandla avfallet. Om den här uppskattningen av naturvårdsverket är riktig skulle det i för myndigheterna okända anläggningar behandlas oljeavfall av i storleksordningen 30 000 ton om året. Men det är också ett känt förhållande att oljeavfall används som eldningsolja i många anläggningar där man inte får eller borde bränna sådant avfall. Hur stort det problemet är vet vi inte exakt, dels därför att vi inte vet hur stora mängder som eldas, dels därför att vi inte vet hur pass förorenat oljeavfallet är och i vilken grad reningsutrustning finns vid den anläggning där denna olja eldas. Det torde vara mycket angeläget att här komma till rätta med dessa problem. När det sedan gäller kommunernas insatser vill jag nämna att det inte finns någon i lag angiven bestämmelse som ålägger kommunerna att senast 1980 ha utvidgat sitt renhållningsmonopol till att omfatta också det miljöfarliga avfallet. I propositionen 1975:32 om återvinning och omhändertagande av avfall uttalade departementschefen som en målsättning att alla kommuner under en femårsperiod borde ha utvidgat sitt renhållningsansvar till det miljöfarliga avfallet. Till denna målsättning anslöt sig utskottet. Formellt uppkommer skyldighet för kommunerna att uppsamla miljöfarligt avfall först när regeringen beslutar att uppföra vederbörande kommun på bil. 2 till renhållningskungörelsen. Beslut om detta förutsätts alltid ske efter samråd med kommunen. Hittills har besluten också skett efter framställning från vederbörande kommun. De flesta kommuner får förutsättas ha ambitionen att klara av insamlingen av det miljöfarliga avfallet senast 1980. Det pågår en hel del planerande verksamhet på området. Bl. a. lär flera av Kommunförbundets länsavdelningar arbeta med projekt i vilka förutsätts att kommunerna skall samarbeta i fråga om denna insamlingsuppgift för att så långt det är möjligt kunna lösa den.
Herr talman! Först när det gäller siffrorna: Redan 1973 var det fråga om 100 000 ton. Den uppgiften är hämtad från en departementspromemoria inom jordbruksdepartementet, Ds Jo 1974:10. Den källan framgår också av min interpellation. Antagandet att kvantiteterna ökat väsentligt sedan 1973 gör jag redan i interpellationen. Men det intressanta är kanske inte att grubbla så mycket över vilken som kan vara den exakta siffran utan mera vad man skall göra för att verkligen säkerställa omhändertagandet. Det är riktigt, som jordbruksministern säger, att det inte finns någon lag som ålägger kommunerna att ha genomfört den här utvidgningen i och med utgången av nästa år. Det gör situationen på sätt och vis mer bekymmersam — när man ser hur litet som hänt hittills. Risken är alltså trots allt ganska stor att många kommuner inte har genomfört detta omhändertagande när 1980 har löpt ut. Vad man därför frågar sig är: Vad gör egentligen regeringen för att på olika sätt stimulera utvecklingen och se till att den målsättning som riksdagen ställde sig bakom 1975 kommer att förverkligas trots att det inte finns någon lag? Jordbruksministerns anförande är litet väl mycket fyllt av formuleringar typen ”får förutsättas”. Jag ställde i mitt anförande för en stund sedan några konkreta frågor. Vilken uppföljning har man av vad som händer i kommunerna? Vad vet man egentligen i jordbruksdepartementet om planeringsläget i kommunerna i detta fall? De redovisningar som har gjorts under den här debatten har varit ganska svävande. Vidare frågade jag: Har det förekommit några diskussioner mellan regeringen och Kommunförbundet om hur riksdagens målsättning skall kunna förverkligas? Till sist frågade jag: Vad gör länsstyrelsernas naturvårdsenheter för att på olika sätt stimulera kommunerna att klara av omhändertagandet före utgången av år 1980?
Herr talman! I den här frågan liksom i de flesta andra frågor som gäller samarbetet mellan kommunerna och staten tas fortlöpande kontakter. Jag är beredd att fortsätta dem. Riksdagen har i sitt uttalande 1975 sagt att man förutsätter att kommunerna klarar uppgiften inom en femårsperiod. Det är min förhoppning att kommunerna skall ta på sig den uppgiften. Skulle det visa sig att planeringen går för långsamt kommer vi att ta kontakt med Kommunförbundet för att diskutera hur man skall få en snabbare utveckling för att lösa problemet.
Herr talman! Jag tackar för den utfästelsen från jordbruksministern. Jag är kanske litet förvånad över att den inte kom redan i interpellationssvaret, eftersom jag just efterlyste någon form av initiativ. När vi ser vad som har hänt hittills under femårsperioden kan vi konstatera att initiativ kan visa sig vara nödvändiga om riksdagens målsättning något så när skall uppfyllas. Om den här diskussionen har bidragit till att det nu verkligen kommer att hända någonting och att regeringen aktivt går ut för att via Kommunförbundet och andra kanaler se till att riksdagens målsättning blir uppfylld har det kanske inte varit helt meningslöst att uppta kammarens tid.

Herr talman! I årets budgetproposition framhöll utbildningsministern att många studerande inte fullföljer sina studier fram till examen. Anledningen härtill ansåg ministern vara att studenterna — och då i första hand studenterna på de allmänna linjerna och på filosofilinjerna — redan från början har ”låga” utbildningsmål. Detta är ett i högsta grad bekvämt sätt att komma ifrån ett problem, som till sin karaktär har en klar social och ekonomisk bakgrund. Det är kort sagt ett problem som liksom de flesta andra vi står inför har en klar och otvetydig klasskaraktär. För vilka är det som avbryter sina studier, och varför gör de detta? Jo, det är i stor utsträckning studerande från arbetarklassen som avbryter sina studier, och det är i de flesta fall av ekonomiska skäl. De senaste årens mycket snabba prisoch hyresstegringar har naturligtvis urholkat studiemedlen på samma sätt som de har urholkat löner och pensioner. För den som inte har välsituerade föräldrar eller andra ekonomiska försänkningar har det blivit allt svårare — och för många omöjligt — att studera på heltid. Förvärvsarbete och studier är en kombination som blir svår, ibland omöjlig, och då avbryter man studierna. Resultatet blir att den sociala snedrekryteringen till högre studier och forskning som vi har i vårt land permanentas. Det är högst troligt, herr talman, att utbildningsministern och den borgerliga riksdagsmajoriteten tycker det är tillfredsställande att den numerärt fåtaliga överklassen lägger beslag på merparten av den högre utbildningen. Det är också troligt att samma majoritet anser att det är bra att ungdomar i gymnasieskolan i stor utsträckning förvärvsarbetar — eller rättare sagt utnyttjas av arbetsköpare. Vi kommunister reagerar emellertid starkt mot en politik som under beteckningen utbildningspolitik medvetet söker utestänga ungdomar ur den största socialgruppen från högre utbildning. Vi hävdar att förutsättningen för att man skall kunna nå ett uppställt studiemål är att man har det som kallas ekonomisk trygghet, att man skall kunna ägna all sin tid åt studier. Detta gäller på alla utbildningsnivåer. Målet för utbildningspolitiken måste vara att undanröja alla ekonomiska hinder för dem som kan och vill studera vidare efter en kvalitativt god grundutbildning, som skall komma alla elever till del. Därför måste studier jämställas med arbete och ersättas därefter. I konsekvens med denna principiella inställning har arbetarpartiet kommunisterna i motion 1633 föreslagit en successiv övergång från studielån till studielön. Det handlar alltså om en successiv övergång. Därför har vi föreslagit att studiestöd bör utgå från gymnasieskolans första årskurs. Den icke återbetalningspliktiga delen — den s.k. bidragsdelen — bör fr.o.m. nästa budgetår höjas från nuvarande 12 96 till 25 26 av hela studiemedelssumman och därefter successivt höjas, så att man under budgetåret 1982/83 kan övergå till studielön. Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 1978/79:16 anmärker utskottet på att vi inte har anvisat hur finansieringen av den föreslagna reformen skall ske. Jag finner detta vara en mycket inskränkt anmärkning. Ett partis riksdagsmotioner måste väl i rimlighetens namn ses som en helhet. Vi har inte på något sätt föreslagit en minskning av statens inkomster — tvärtom. Vi har föreslagit en annan skattepolitik, som syftar till att öka statens inkomster. Det handlar alltså om en fördelning av ekonomiska resurser, exempelvis en fördelning antingen på militär kapprustning eller på ett demokratiskt utbildningsväsende. Det senare är i enlighet med arbetarklassens intressen, och därför yrkar jag bifall till motionen 1633.

Herr talman! Till finansutskottets betänkande nr 22 är fogad en reservation av oss socialdemokrater i utskottet där vi yrkar att riksdagen med bifall till motionen 1978/79:2136 beslutar att en avgift av 196 skall tas ut på lånesumman för statliga kreditgarantilån till jordbrukets yttre och inre rationalisering m.m. samt att influtna avgiftsmedel tillförs inkomsttiteln Övriga diverse inkomster. Vidare yrkar vi att riksdagen med anledning av propositionen 1978/79:100 bil. 2 mom. 7 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört beträffande särskilda administrationsavgifter för statliga lån. Jag skall bara helt kort motivera reservationen. Utskottsmajoriteten gillar för sin del inte det förslag vi lagt fram i utskottet om avgiftsbeläggning på jordbrukslånen utan motsätter sig detta. Man säger bl.a. att en sådan avgiftsbeläggning avsevärt skulle försvåra och t.o.m. förhindra och stoppa nödvändig rationalisering inom jordbruket. Vi reservanter anser nog att detta är en svag motivering, eftersom det inte finns några belägg för att så skulle bli fallet. Det finns redan nu sådana avgifter införda för de s.k. industrigarantilånen, och vi har mycket svårt att förstå varför inte samma principer skall gälla i avseende på statliga lån till jordbruksnäringen. De avgifter som tas ut på industrigarantilånen har uppenbarligen inte medfört sådana negativa konsekvenser som utskottsmajoriteten befarar skall bli fallet om systemet tillämpas på lån inom jordbruket. Vi anser det inte vara särskilt nödvändigt att i alla sammanhang särbehandla jordbruket och alltid hålla det inom en skyddad sektor. Dessutom är det, som socialdemokraterna i jordbruksutskottet framhåller i den avvikande mening de fogat till jordbruksutskottets yttrande, i nuvarande budgetläge angeläget att ta till vara alla de möjligheter som står till buds för att förstärka den statliga ekonomin på inkomstsidan. De 5,3 milj.kr. det här skulle röra sig om i ökade inkomster till staten bör, enligt min mening, inte nonchaleras i ett trängt läge som det nuvarande. Jag tycker att utskottsmajoritetens negativa inställning i det här avseendet mest är att betrakta som den obotfärdiges förhinder och ett uttryck för att jordbruksnäringen till varje pris skall särbehandlas i förhållande till andra näringsgrenar i samhället. För min del tycker jag inte att ett sådant synsätt hör hemma i ett modernt näringspolitiskt tänkande. Vi reservanter delar alltså inte den syn på de aktuella frågorna som framförs i propositionen utan anser att avgifterna redan nu bör införas även på det här området. När såväl det föredragande statsrådet som utskottsmajoriteten ändå uttalar att det inte kan uteslutas att det senare kan bli aktuellt att införa uppläggningsavgifter eller andra former av kreditgarantier finns det enligt vår uppfattning inte någon anledning att vänta. Vidare anser vi att det bör vara möjligt att finna andra områden som också kan bli aktuella i det här sammanhanget. Vi menar alltså att regeringen aktivt bör undersöka om sådana möjligheter finns. Jag yrkar alltså bifall till reservationen av Kjell-Olof Feldt m.fl.

Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 1978/79:22 och samtidigt avslag på reservationen av Kjell-Olof Feldt m.fl. Finansutskottet finner, liksom föredragande statsrådet, att det inte nu finns någon anledning att ta ut en särskild administrationsavgift utöver de avgifter som redan finns på statliga lån. Regeringen har redovisat riksrevisionsverkets rapport där verket konstaterar att det inom denna låneverksamhet finns vissa typer av lån för vilka det inte kan bli aktuellt med nya eller ytterligare avgifter. Föredraganden konstaterar också, mot bakgrund av de uppgifter riksrevisionsverket redovisat, att enhetliga avgifter på samtliga statliga lån och lånegarantier på samma nivå som i banksystemet skulle ge ett obetydligt nettotillskott till statsbudgeten. Vidare skulle systemet bli administrativt krångligt. Socialdemokraterna har i sin motion ändå velat avgiftsbelägga lånesumman för statliga kreditgarantilån till jordbrukets yttre och inre rationalisering, förvärv och drift av jordbruk, maskinhållning inom jordbruket m.m. med 1 926. Motionärerna jämför detta lån med det statliga industrigarantilånet, där avgift tas ut. Jordbruksutskottet har till finansutskottet yttrat sig över motionerna. Jordbruksutskottets majoritet har därvid avstyrkt motionärernas krav och påvisat att förlustrisken inom jordbrukets område för denna lånegaranti är obetydlig i jämförelse med vad som är fallet vid industrigarantilån.

Herr talman! Än en gång yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte föra någon lång debatt i det här ärendet. I och för sig är det inte någon stor fråga, men den är av principiell natur, och man bör sträva efter att få så lika regler som möjligt att gälla inom olika delar av näringslivet. ”Utskottet delar föredragandens uppfattning. I likhet med vad som anförs i propositionen anser utskottet dock att det inte kan uteslutas att det senare kan bli aktuellt att införa uppläggningsavgifter eller andra former av kreditavgifter.” Utskottsmajoriteten är alltså uppenbarligen inne på linjen att införa avgifter, och jag vill därför fråga Rolf Rämgård: När kan man tänka sig att ändra uppfattning från utskottsmajoritetens sida och gå med på en sådan uppläggning som vi reservanter föreslår?
Herr talman! Jag kan bara konstatera att det inte nu finns anledning att ta ut ytterligare avgifter. Men man kan inte vara kategorisk i den här frågan, därför att det kan komma att finnas möjligheter att inom särskilda områden avgiftsbelägga olika lånesummor. Riksrevisionsverket har emellertid gjort en grundläggande undersökning och funnit att det f. n. inte finns några lån som man kan avgiftsbelägga. Föredragande statsrådet har också konstaterat att de avgifter som man skulle kunna ta ut inte skulle tillföra statskassan några nämnvärda inkomster. Jag vill i detta sammanhang säga att det är ganska betänkligt att man från reservanternas sida vill avgiftsbelägga de lån som rör jordbruket. De lånen kan nämligen inte, som jag sade tidigare, jämföras med andra lån. De är förknippade med restriktioner för låntagarna. Det är därför beklagligt att man gör jämförelser med industrigarantilån.
Herr talman! Det är riktigt att jordbruket är en näring som har omfattande statligt stöd och hjälp i olika sammanhang. Men för mig är det principiellt viktigt att man i varje fall i lånehänseende försöker behandla de olika näringsgrenarna så lika som möjligt. Jag finner just i detta speciella fall ingen anledning att särbehandla jordbruket. Det sker på så många andra områden. Det är ändå 5,3 milj.kr. som man skulle kunna få in till statskassan, om man lade på den här avgiften. Den summan är väl inte helt försumbar, herr Rämgård, i det ekonomiska läge som vi nu befinner oss i?

Herr talman! Sysselsättningen är socialdemokratins viktigaste fråga. Kravet på arbete åt alla utgör en grundförutsättning för vår politik. Men det handlar inte om rätten till ett arbete vilket som helst, utan om allas rätt till ett meningsfullt arbete. Vi utformar kravet på det sättet, därför att rätten till ett meningsfullt arbete lägger grunden för individens möjligheter till självförverkligande och till deltagande i samhällslivet. Detta är utgångspunkten för att socialdemokratin sätter allas rätt till ett meningsfullt arbete främst i sin politik för jämlikhet och välfärd. Men det är också utgångspunkten för vår kritik mot de borgerligas sysselsättningspolitik. Vi kan inte acceptera att företagsekonomins och den s.k. fria marknadens lagar leder till arbetslöshet och en konkurrens om arbetstillfällena, som reser nästan oöverstigliga hinder för särskilt utsatta grupper att komma in i arbetslivet och där göra en insats. Därför ser vi allvarligt på de kraftigt försämrade förhållanden på arbetsmarknaden som har inträtt efter de borgerligas maktövertagande hösten 1976. Som vi konstaterar i vår partimotion 1049 har deras regeringar — trots arbetsmarknadspolitiska insatser — inte lyckats hindra en ökning av den öppna arbetslösheten. Sedan hösten 1976 har antalet människor som antingen har ställts helt utanför arbetsmarknaden eller som har erbjudits utkomst genom beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning eller skyddat arbete ökat med 70 000 personer. I dag köar i runt tal en kvarts miljon människor för att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Kampen om arbetstillfällena kommer att förbli hård. Påfrestningarna för de svagaste kommer att kvarstå. Utestängning och utslagning står kvar som hot för stora grupper. Den slutsats vi har dragit i vår partimotion är att politiken nu måste inriktas på att stödja de svagastes ställning på arbetsmarknaden. Jag tänker på de arbetshandikappade, invandrarna, ungdomarna och kvinnorna. Det är här lika angeläget att man bryter ned de hinder som stänger människor ute från arbetsmarknaden som att man vidtar effektiva åtgärder för att hejda utslagningen från arbetslivet. I det sistnämnda hänseendet har vi i särskilda motioner tagit upp de arbetandes villkor. De motionerna kommer upp i annat sammanhang. Jag skall därför endast sammanfattningsvis erinra om att vi med dessa motioner vill stärka de arbetandes möjligheter att forma sina egna arbetsvillkor. Genom medbestämmande och ett effektivt fackligt arbete kan arbetstagarna förverkliga intentionerna bakom den nya arbetsmiljölagstiftningen. Genom att utrota akut hälsovådliga eller allmänt påfrestande och långsiktigt nedbrytande miljöer, samtidigt som nya arbetslokaler och arbetsformer byggs upp med utgångspunkt i de arbetandes förutsättningar, hejdas utslagningen och rivs de väggar som stänger fysiskt eller psykiskt handikappade ute från arbetslivet. Herr talman! När det gäller de fyra grupper med svag position på arbetsmarknaden som jag nyss nämnde, så vill jag först erinra om att de arbetshandikappades problem debatterades här i kammaren förra veckan. Vår kritik var stark mot att regeringen inte hade följt upp sysselsättningsutredningens förslag i vissa centrala delar. Särskilt gäller det om den personalförstärkning till arbetsmarknadsverket som behövs för att verket skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt statsmakternas intentioner. Till den frågan återkommer jag längre fram i mitt anförande. Jag gör det då inte som reservant. Genom splittring i det borgerliga lägret har socialdemokraternas uppfattning om behovet av personaltillskott också blivit utskottets. En annan grupp som mycket hårt får känna av sysselsättningskrisen är invandrarna. Deras problem har vi tagit upp i en annan motion som kommer att behandlas i samband med debatten om invandrarpolitiken. Vår partimotion 1049, som är aktuell i detta sammanhang, handlar alltså främst om ungdomars och kvinnors svårigheter på arbetsmarknaden. Jag kommer nu i mitt anförande att tala om de ungas problem. Bengt Fagerlund kommer senare i sitt anförande att ta upp åtgärder till stöd för de kvinnor som vill ut på arbetsmarknaden. Han kommer också att beröra bl.a. frågan om lagstiftning om samhällskontroll vid nedläggning av företag, en fråga som vi på nytt har aktualiserat i partimotionen. De ungas arbetsmarknad försvagades redan på sommaren 1977, och problemen har fortsatt att växa. Summerar man de ungdomar som är arbetslösa, i arbetsmarknadsutbildning eller beredskapsarbete, kommer man fram till att en hel årskull ungdomar står utanför den reguljära arbetsmarknaden eller reguljär utbildning. Det kan befaras att ungdomarnas svårigheter kommer att bestå året ut. Dessutom får man räkna med att problemen kommer att växa på sikt. De årskullar som under åren framöver, långt in på 1980-talet, lämnar skolan kommer att vara betydligt större än under den gångna delen av 1970-talet. Redan i vår är det 9000 fler ungdomar som lämnar grundskolan än tidigare. Detta ställer krav inte bara på omedelbara åtgärder utan också på långsiktiga utbildningsoch arbetsmarknadspolitiska insatser. Denna sak behandlas i den skrivelse från AMS och SÖ till regeringen som refereras i utskottets betänkande. Ungdomsarbetslösheten debatterades förra våren med anledning av en proposition från regeringen. Liksom beträffande propositionen om arbetshandikappade kritiserade vi regeringen hårt för att den inte ville avsätta några resurser för att bekämpa arbetslösheten bland de unga. Våra konkreta förslag till åtgärder blev i allt väsentligt nedröstade av den borgerliga majoriteten. Detta upprepades i höstas. Vi står emellertid fast vid våra krav. Med den personalökning hos arbetsmarknadsverket som vi har föreslagit bör det bli möjligt att frigöra personal för koncentrerade insatser till förmån för de unga. Det är det första. En annan viktig åtgärd gäller tillgången på praktik. En betydelsefull förutsättning för att ge ungdomar arbete är en god och säker tillgång på praktikplatser. Sysselsättningsutredningen har lämnat flera konkreta förslag till åtgärder för att förbättra tillgången på praktikplatser. Ett problem är här att begreppet praktik inte är definierat i lagen om anställningsskydd eller i förarbetena till denna lag. Som vi anför i reservationen 5 till utskottets betänkande har praktikbegreppet på senare år tolkats på skiftande sätt. Det gör det angeläget att fastställa lagens innebörd på denna punkt, så att inte rådande oklarhet, som LO påpekat, utnyttjas för att anställa ungdomar som s.k. praktikanter på otrygga och oförmånliga villkor. Sysselsättningsutredningen har lagt fram ett förslag till en strikt definition av praktikbegreppet. Förslaget har vunnit instämmanden från de flesta håll vid remissbehandlingen. De materiella skälen för en lagändring är starka, och formellt sett är det fråga om ett enkelt ingrepp i lagen. Frågan skall därför inte behöva utredas ytterligare, såsom de borgerliga påstår, utan regeringen bör snarast lägga fram förslag till lagändring. I vissa utbildningar är praktik ett obligatoriskt inslag. Om samhället föreskriver praktik som del av en utbildning, måste samhället också ta ansvar för att ungdomarna garanteras denna praktik. Men då måste samhället ha möjlighet att fullgöra detta ansvar. Om detta handlar vår reservation nr 6. Vi föreslår där att regeringen får i uppdrag att lägga fram förslag till ändring av den s.k. främjandelagen, så att länsarbetsnämnderna får befogenhet att anskaffa de behövliga praktikplatserna. Med dessa ord yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 5 och 6 om praktikfrågor. Vi socialdemokrater har i reservationerna 16 och 17 redovisat åtgärdsförslag när det gäller beredskapsarbeten. Även de förslagen är enligt vår uppfattning av betydelse för ungdomarnas möjligheter till sysselsättning. Det gäller nya former för planering av beredskapsarbeten och regler för tidsbegränsning av beredskapsarbeten. Enligt vår mening lider systemet för planering av beredskapsarbeten av stora brister. Planeringen sker bl.a. på alltför kort tid. Beslut om beredskapsarbete fattas för kortare tidsperioder i taget. Ungdomsarbetslösheten har visat sig vara relativt oberoende av konjunkturutvecklingen, och det finns därför ett behov av kontinuerlig tillgång på beredskapsarbeten. Vi måste finna nya vägar att förbättra systemet, och vi reservanter anser att länsarbetsnämnderna i sin årliga planering bör få reella möjligheter att planera och genomföra beredskapsarbeten. På försök bör nämnderna i vissa områden av landet kunna ålägga offentliga och privata arbetsgivare att upprätta och förete beredskapsplaner. En annan svaghet i nuvarande system är tidsgränserna för beredskapsarbeten. Trots att behovet av beredskapsarbeten för ungdom står kvar under långa perioder, planeras och dimensioneras beredskapsarbetena för begränsad tid. Mot bakgrund av att betydande sysselsättningssvårigheter för ungdom med säkerhet kommer att kvarstå ännu under lång tid, bör enligt vår mening försök göras att förlänga tiden för praktikoch beredskapsarbeten. Vi föreslår att nya regler för tidsbegränsningar skall prövas vid arbetsplatser som genom fleråriga beredskapsplaner ställt praktik och/eller beredskapsplatser till förmedlingens förfogande. Därmed kan tiden i anställning med bidrag från samhället bättre anpassas till den enskildes förutsättningar och behov när det gäller praktik, arbetslivsvana etc. Vidare skulle personalplaneringen underlättas för arbetsgivaren. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 16 och 17 om beredskapsarbeten. I reservationen 14 återkommer vi med ett förslag till vidgade försök med arbetsmarknadsutbildning för äldre arbetssökande. Sysselsättningsutredningen har haft en försöksverksamhet på det området i Gävleborgs län. Vi vill bygga vidare på den verksamheten och pröva möjligheterna till bättre samverkan med den kommunala vuxenutbildningen och med studieförbunden, framför allt för att ge kvinnor med kort grundutbildning chans till en yrkesutbildning. Utskottsmajoriteten avfärdar i år vårt förslag med hänvisning till avståndstagandet förra året. Tyvärr måste vi konstatera att den borgerliga majoriteten därmed återigen visar sig vara ovillig att på allvar pröva våra konkreta förslag till åtgärder. Jag yrkar därför bifall till reservationen 14. Jag skall nu ta upp frågan om arbetsmarknadsverkets personalbehov. Vi har presenterat vår bedömning i motionen 667 som väcktes i anslutning till propositionen 73 om åtgärder för arbetshandikappade. Frågan kom därför, som jag nämnde inledningsvis, att beröras i förra veckans debatt om de handikappades villkor i arbetslivet. Bengt Fagerlund och Ingemund Bengtsson underströk i den debatten med skärpa att arbetet för att hjälpa de handikappade är förenat med mycket personalkrävande insatser. Den kritik som riktades mot regeringen var hård för att regeringen inte har velat avsätta tillräckliga resurser i en situation då man måste gå ut och ta ett verkligt krafttag för att hjälpa de handikappade. Eftersom det är i dag som frågan om personalförstärkningen till arbetsmarknadsverket skall avgöras, skall jag här närmare utveckla skälen till vår kritiska inställning. För att vi skall kunna förverkliga de arbetsmarknadspolitiska målsättning arna krävs bl.a. en väl fungerande arbetsförmedling. Ett faktum är nämligen att fler människor än någonsin söker och behöver arbetsförmedlingens stöd i dag. Samtidigt har arbetsmarknadsverket efter hand fått nya och utvidgade uppgifter utan att verket under den borgerliga regeringen fått det personaltillskott som är nödvändigt. Det har alltså inte funnits någon rimlig proportion mellan den ökning av arbetsuppgifter som förmedlingen skall klara av och den personaltilldelning som de borgerliga beslutat. Att sysselsättningsutredningen övertygande visat att personella insatser från arbetsförmedlingens sida leder till resultat, tycks inte nämnvärt ha påverkat regeringens inställning. Utredningen föreslog en femårig plan för utbyggnad av arbetsmarknadsverkets resurser med ca 2 400 tjänster. Därav föreslogs att ca 600 skulle tillföras verket det första året. Behovet av personalförstärkning är alltså stort. Låt mig här peka på behovet av ökade insatser i det direkta förmedlingsarbetet, i anpassningsgrupperna, i ett fördjupat planeringsarbete, i effektiviserad tillämpning av främjandelagen, i nyttjandet av nya bidragsoch stimulanssystem eller som specialinsatser för särskilda handikapp. I propositionen föreslår regeringen att medel beräknas för ytterligare 350 tjänster. Regeringen förutsätter ”att dessa förstärkningar huvudsakligen kommer den egentliga platsförmedlingen till godo och där i väsentliga delar används för att tillgodse behovet av förmedlingsinsatser och andra anställningsfrämjande åtgärder för arbetshandikappade och ungdomar med särskilda behov”. Ett genomförande av regeringsförslagen i dessa stycken är inte tillräckligt för att förverkliga regeringens egna, och ännu mindre sysselsättningsutredningens, förslag till insatser. Till detta kommer så att förmedlingsorganisationerna nu är i tvingande behov av upprustning efter de hårda ansträngningar som de utsatts för i den allmänna arbetslöshetsbekämpande politiken. Då den föreslagna personalförstärkningen väl torde motiveras enbart av behoven inom den ”egentliga platsförmedlingen”, så ifrågasätter vi socialdemokrater om personaltillskott över huvud taget har avsatts för att tillgodose arbetsvårdsbehoven och handikappinsatserna. Beaktar man därtill att, under en lång tid av hårda konjunkturmotiverade insatser, arbetsvårdspersonal fått sättas in i kampen mot den öppna arbetslösheten, kan det ifrågasättas om regeringsförslaget ens kompenserar den nedtrappade personalinsats för handikappåtgärderna som tvingats fram de senaste åren. Härtill kommer, som jag förut framhållit, det stora behovet av personalinsatser i förmedlingsverksamheten för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Vi socialdemokrater finner regeringsförslaget oacceptabelt. Vi föreslår därför att arbetsmarknadsverket tillförs 650 tjänster för nästa budgetår, dvs. 300 fler än regeringen föreslagit. Anslaget bör därför höjas med 22 milj.kr. Herr talman! I början av mitt anförande har jag påpekat att jag i denna personaloch anslagsfråga uppträder som talesman för utskottet, eftersom socialdemokraterna har kunnat forma utskottets majoritetslinje. I den frågan finns emellertid två reservationer från de borgerliga företrädarna i utskottet. Företrädarna för centern och folkpartiet går på regeringens förslag medan moderaterna förordar en reducering av regeringens förslag med 150 tjänster. Moderaternas förslag är svårbegripligt. Dels föreslår man i en partimotion intensifierade insatser inom arbetsförmedlingen för att främja rörligheten på arbetsmarknaden, dels vill man ha en väsentlig reducering t.o.m. av regeringens blygsamma förslag till personalförstärkning. Detta går inte ihop. Så ansvarslöst får man helt enkelt inte bedriva arbetsmarknadspolitik. Tyvärr kan man även skönja en negativ inställning till verkets personal i den moderata reservationen. Vi socialdemokrater kan inte ställa oss bakom de till synes grundlösa påståendena om att verkets personal har onormalt stor frånvaro och sysslar med onödiga arbetsuppgifter. Tvärtom har vi intrycket att man ute på förmedlingarna gör ett bra jobb — detta inte minst med tanke på den besvärande lågkonjunkturen och bristen på personal. Eftersom jag själv är arbetsförmedlare och fortfarande har kontinuerlig kontakt med förmedlingsarbetet vill jag kraftigt stryka under denna vår inställning till förmedlingspersonalens arbete. Herr talman!